Herr talman! I det interpellationssvar som nu diskuteras har statsrådet Lidbom redogjort för de omständigheter som ledde fram till att hyresgästernas riksorganisation blev hyresgästernas förhandlingspart när det gäller att få fram rimliga hyresnivåer. Där har hyresgäströrelsen en stor uppgift. Vad jag känner till — och jag anser att jag har goda kontakter med hyresgäströrelsen — har man inom organisationen verkligen seriöst och med största ambition gått in för att motsvara de förväntningar som riksdagen har ställt på organisationen. I dagarna har överenskommelse om hyresnivåer träffats med motsvarande förhandlingspart på fastighetsägarsidan. Det har skett efter det att hyresgäströrelsen under ett års tid samlat in och bearbetat statistik för att få en saklig grund för bedömningen av jämförelsehyror. Man kan därför inte på sakliga grunder påstå att hyresgästorganisationen inte gjort vad den kunnat för att lösa sina många gånger svåra förhandlingsuppgifter. Jag har vid några tillfällen och senast i dag haft samtal i detta ärende med ledande företrädare för hyresgäströrelsen. De har försäkrat mig — och det visste jag förut — att man förhandlar för alla hyresgäster och förhandlar så effektivt man någonsin kan. Det sker i enlighet med de regler för hyressättningen som lagen föreskriver. I de fastigheter där hyresregleringen nu avvecklas gäller speciella förhållanden.

Endast den samlade hyresgäströrelsen ansågs ha tillräcklig styrka och tillräckliga erfarenheter för att uppnå godtagbara hyror, som samtidigt innebar en smidig anpassning av de reglerade hyrorna till bruksvärdesnivån. Det anför statsrådet Lidbom i sitt interpellationssvar. Det står väl i överensstämmelse med vad som skett hittills i förhandlingarna om de nya hyrorna. För mig, herr talman, står det därför helt klart — tydligen i motsats till de tre föregående, borgerliga talarna i denna fråga — att hyresgäströrelsen har levt upp till de förväntningar som riksdagsbeslutet innebar. Man har att förhandla fram en likvärdig hyresnivå för likvärdiga lägenheter. Med den utgångspunkten har man också i Hyresgästernas riksförbund tagit sig an uppgiften. När det sedan gäller svarets omnämnande av hyresrabatter för hyresgäströrelsens medlemmar är jag mera tveksam i min bedömning av interpellationssvaret. Allvarligt talat förstår jag inte att statsrådet Lidbom här framträder så kategoriskt.

Frågan är motiverad, både sedd ur konstitutionell synpunkt och med hänsyn till den omständigheten att det anges att hyresgästorganisationens nuvarande roll skulle vara slutförd i och med att förhandlingsmaskineriet om hyrorna fungerar i enlighet med riksdagens förväntningar. Det bör då, herr talman, påpekas att hyresgäströrelsen är en medlemsorganisation. Det är medlemmarna som svarar för organisationen, dess målsättning, dess inriktning och dess ekonomi, som ju ger rörelsen förutsättningar att bygga upp ett förhandlingsorgan. Den hyresgäst som står utanför hyresgäströrelsen behöver inte betala till förhandlingsapparaten på hyresgästsidan. Att han gör det som enskild hyresgäst genom sin hyra till fastighetsägarsidan är så självklart att det inte behöver bytas många ord om den saken i detta sammanhang. Då kommer det intressanta i frågeställningen: Har riksdagen lagt en gräns för hyresgästernas handlingsfrihet, när riksdagens intentioner i förhandlingarna om hyresnivån har uppfyllts? Mitt svar är ett bestämt nej på den punkten, och där talar jag av erfarenhet från mångårig verksamhet inom de svenska folkrörelserna. Hyresgästernas riksorganisation är en medlemsorganisation, och medlemmarna är i sin fulla rätt att ställa krav på förmåner av medlemskapet. Vad tjänar eu medlemskap i hyresgiströrelsen till, om det inte innebär några som helst fördelar? Då kan man i stället sitta lugnt i sin lägenhet, ta emot beskedet om träff ade hyresöverenskommelser och använda de pengar som medlemskapet i hyresgäströrelsen kostar till något annat. Självfallet är hyresgästorganisationen i det läget att medlemmarna ställer krav. Det är f. ö. en folkrörelse med ovanligt stor aktivitet, men så gäller ju också hushållens boendekostnad en vanligtvis stor utgift i budgeten. Det skulle, som jag ser det, vara olyckligt om statsrådet Lidboms svar kom att tolkas så att det som hyresgäströrelsen uppnår för sina anslutna medlemmar vid sidan om eller rättare sagt när hyrorna fastställs efter gängse bruksvärdeprinciper skulle stå i strid med riksdagens intentioner. Det behövs ett klarläggande från statsrådet på den punkten. Då kommer jag till sist till den självklara frågan: Vem är det som bestämmer vad hyresgäströrelsen skall förhandla fram för sina medlemmar? Andra tidpunkter för hyresfastställelse i jämförelse med icke-medlemmar, bättre reparationsstandard eller t.o.m. speciella hyresfavörer? Mitt svar på den punkten är kristallklart. Detta kan bara organisationens medlemmar avgöra. De och inga andra! Vill man ändra på en organisations sätt att lägga upp arbetet, att lägga fram ett förhandlingsbud, att avväga vad som är gångbart förhandlingsmässigt och som motsvarar ett allmänt medlemsönskemål, kan bara ett aktivt medlemskap i organisationen reda ut det begreppet. Vad jag förstår av debatten hittills har inte denna förlängda mening beaktats i vare sig interpellationssvaret eller de inlägg som har gjorts i debatten. Om det i interpellationssvaret skall läggas in ett inbyggt hinder för Hyresgästernas riksorganisation att arbeta för sina medlemmar, vill jag för egen del säga att detta borde ha sagts ut vid tidpunkten för riksdagens beslut, då förhandlingarna om hyrorna anförtroddes hyresgäströrelsen. Under sådana förhållanden vet jag åtskilliga i denna kammare som skulle anmält en helt avvikande mening. Herr talman! Jag har fört över debatten från interpellationen och framställda frågor via statsrådet Lidboms interpellationssvar till ett vidare perspektiv. Jag tycker att debatten tidigare har rört sig inom alldeles för snäva gränser.

Herr talman! Det var detta jag ville säga om interpellationssvaret. Får jag sedan ägna några ord åt det som har förekommit i debatten. Jag tänker närmast på de uttalanden som jag uppfattar som ovanligt hårda angrepp på hyresgäströrelsen. Nu kan den organisationen i vanliga fall mer än väl svara för sig själv, men dess ledning har i varje fall i nuläget ingen företrädare i riksdagen. Jag tycker att jag som folkrörelseman har ett sådant förhållande till hyresgäströrelsen att jag kan uppträda på dess vägnar. Det jag först konstaterar är något som blir allt märkligare i det svenska samhället. Tidningsrubriker har ibland en förförande för att inte säga förfärande effekt. Om det vill sig illa kan de leda fram till en debatt i riksdagen såsom nu har skett i den här frågan. I dagens tidningar kan vi läsa om den stora uppgörelse om bruksvärdeshyror som träffades mellan parterna under gårdagen. T. o. m. de mot hyresgäströrelsen mest kritiska tidningarna medger nu att den träffade uppgörelsen gäller för alla berörda hyresgäster oavsett om vederbörande är medlem i hyresgäströrelsen eller inte. Det stämmer helt överens med vad jag anfört i den delen av mitt anförande här. Jag skall inte säga mycket till herr Fridolfsson, som jag när det gäller dessa frågor ur social synpunkt anser vara räddningslöst förlorad, och inte heller till herr Ullsten, som ju framstår i en märklig dager. Hans parti har under många år i Sveriges riksdag arbetat för att slopa hyresregleringen med alla de sociala konsekvenser som det skulle innebära. Nu står han här i talarstolen och riktar våldsamma anmärkningar mot hyresgäströrelsen. Han ber statsrådet Lidbom ta dess ordförande i enrum för att tala honom till rätta. Det gäller ändå angelägenheter som har med Hyresgästernas riksförbunds karaktär att göra — inte med riksdagens beslut.

Vad jag tänkte säga till herr Danell är att han, i jämförelse med herr Fridolfsson, ändå har en viss politisk framtid, även om den mörknar för varje gång herr Danell beträder den här talarstolen. Han tycker att det är oacceptabelt att hyresgäströrelsen fick ett förhandlingsmonopol. Den är enligt honom inte representativ för hela hyresgästbeståndet. Han kritiserar tidningen Vår Bostad för att den skriver om monarkin. Herr Danell vill alltså stå här i riksdagen och tala om vad som är lämpligt eller olämpligt att skriva i tidningen Vår Bostad. Det är ganska magstarkt, herr Danell. Han kallar inte hyresgäströrelsen för en folkrörelse. Den har bara, säger herr Danell, 300 000 medlemmar. Med ett streck sveper han bort de medlemmar i hyresgäströrelsen som är anslutna till HSB. Eftersom enligt hans mening en organisation med 300 000 medlemmar inte kan kallas en folkrörelse vore det intressant att veta vad herr Danell egentligen kallar en folkrörelse. Är det inte så att den antiinställning till Folkrörelsesverige som breder ut sig mer och mer har fått herr Danell att fälla de här yttrandena i riksdagen? Jag tycker att herr Danell som använde uttrycket diskriminering, skall tala om i en replik vari diskrimineringen består. Vi har under gårdagen fått en ny stor förhandlingsuppgörelse mellan parterna på hyresmarknaden om hyressättningen för 1976 och delar av 1977. Vilka hyresgäster, herr Danell, är diskriminerade i den uppgörelsen? Det är ett mycket allvarligt påstående som sålunda gjorts, och jag förutsätter att det kommer att beläggas eller försvaras från den här talarstolen. Slutligen sade herr Danell, att de som skötte förhandlingarna i hyresgäströrelsen var riktiga ”klantisar”. De klarade inte sin uppgift. Han refererade till ett inlägg i dagens radioprogram, där en företrädare för hyresgäströrelsen skulle ha sagt, på fråga om det inte var väl så stora hyreshöjningar, att han litade på att samhället skulle kompensera dem i form av ökade bostadstillägg. Vi är många som har hört detta inlägg, inte här i kammaren, men låt mig säga att vi som är här i kammaren har hört det inlägget i radio. Nu undrar jag om det finns någon mer än herr Danell som har tolkat detta inlägg som så oerhört negativt att det ger anledning att framställa företrädaren för hyresgäströrelsen som inte vuxen sin uppgift som förhandlare för denna rörelse. Men det viktiga är inte detta. Det viktiga för mig är om herr Danell nu, när han kommer upp i denna talarstol, kan exemplifiera vari hyresgäströrelsens diskriminering består. Det är huvudfrågan i den här debatten.

Herr talman! Denna debatt, med flera deltagare, har litet olika inslag. Det har förekommit en viss aggressivitet och delvis rätt hätska utfall mot hyresgäströrelsen, framför allt från herrar Danells och Fridolfssons sida. Men den delen av debatten tycker jag att herr Lindkvist har tagit hand om, och jag tänker därför inte gå in på den. Ola Ullsten har ändå slagit fast vissa enkla fakta, som ger oss utgångspunkter för debatten. Vad är det fråga om? Ja, för det första är det fråga om en engångsföreteelse. Det gäller att avveckla hyresregleringen på de orter och i de delar av bostadsbeståndet där den fortfarande finns kvar. Vi har för detta speciella ändamål antagit en avvecklingslag. För det andra betonar herr Ullsten fullkomligt riktigt, mån till skillnad från exempelvis herr Danell, att denna avvecklingslag antogs av riksdagen i fullständig enighet. Vpk hade visserligen velat förlänga hela hyresregleringen, men bortsett från det förelåg total enighet i riksdagen. För det tredje var läget det att det inte fanns någon annan rimlig lösning att överväga än att sköta avvecklingen på det viset att hyresgäströrelsen fick ett förhandlingsmonopol, dvs. fick förhandla för alla hyresgäster. Alternativet hade varit att de som står utanför hyresgäströrelsen skulle ha förhandlat var och en för sig. Det fanns ingen organisation som de kunde ty sig till. Vi hade väl alla en gemensam övertygelse om att det skulle ha varit olyckligt. Mer än en hyresgäst skulle ha haft svårt att hävda sig vid förhandlingsbordet gentemot fastighetsägaren eller hans organisation, om hyresgästen ensam skulle ha fått plocka fram allt material och alla argument som behövs för att hitta fram till bruksvärdeshyran och det lämpliga övergångsarrangemanget. Det är alltså läget, och om dessa tre punkter tror jag att det i sak råder enighet. Därför är det inte heller riktigt när herr Danell säger: Kan man vänta sig något annat när man ger hyresgäströrelsen ett förhandlingsmonopol än att den skall missbruka det för att på detta hänsynslösa sätt värva medlemmar? Det här kom, sade herr Danell, ingalunda som en blixt från en klar himmel. I motsats till det sade herr Ullsten något som jag tror var riktigt för i varje fall nästan alla ledamöter här i kammaren, nämligen att riksdagen utgick från att hyresgäströrelsen skulle vara uppmärksam på det speciella ansvar som denna tillfälliga monopolställning innebar och att den skulle leva upp till det ansvaret. Ingen väntade sig väl något annat — ungefär så föll herr Ullstens ord. Det var alltså raka motsatsen till uttalandet om att det inträffade inte kommit som någon blixt från en klar himmel. Om det som nu faktiskt har förekommit finns det kanske litet olika meningar. Jag har läst en hel del av det som skrivits i pressen och följt debatten i ganska stor utsträckning. Det har skrivits om speciella rabatter för hyresgäster som är medlemmar i hyresgästförening, om hyreshöjningar som träder i kraft senare för medlemmar än för icke-medlemmar, om lägre hyror för likvärdiga lägenheter för den som är medlem än för den som icke är medlem osv. Men jag har också hört en annan argumentation och andra påståenden. Ibland har man sagt att förhandlingsuppgiften är ganska gigantisk för hyresgäströrelsen och att det är rätt naturligt att denna inte har resurser att med samma kraft ta sig an alla fall. Därför kan hyresgäströrelsen bli tvungen att hushålla med resurserna och använda dem för i första hand de egna medlemmarna.

Men i den mån det är fråga om helt andra ting, om speciella rabatter för medlemmar, hyreshöjningar som träder i kraft senare för medlemmar än för icke-medlemmar, olika hyressättning trots att lägenheterna är fullständigt likvärdiga, beroende på medlemskap, har jag bestämt tagit avstånd från det.

Till det vill herr Lindkvist sätta ett frågetecken. Herr Lindkvist var rätt långt inne på att försvara en systematisk prioritering av medlemmar i förhållande till andra hyresgäster, även i den formen att medlemmar skulle få lägre hyror, kraftiga rabatter e. d. Herr Lindkvist hävdade detta med en fråga: Vad skulle det annars tjäna till att vara medlem i en hyresgästförening, om man inte kunde få förmånen av lägre hyra? Det lönar sig kanske att tillhöra en fackförening också, även om det inte förekommer att LO eller TCO försöker utverka olika löner för medlemmar och icke-medlemmar. Det finns väl också andra uppgifter för hyresgäströrelsen att syssla med än enbart fastställandet av storleken på hyran i dessa speciella övergångsfall. Jag tror att hyresgäströrelsen sitter inne med goda och övertygande argument för att man bör gå in i en hyresgästförening även om hyresgäströrelsen för en icke-diskriminerande politik. Jag tror 1. o. m. att om hyresgäströrelsen bestämmer sig för att lojalt tillämpa riksdagsbeslutet, kan det vara ett gott sätt att bygga upp ett förtroende även hos dem som i dag icke är medlemmar i rörelsen. Jag tror också att det ligger i hyresgäströrelsens mera snöda intresse att i fortsättningen se till att den iakttar den här icke-diskriminerande principen. Detta av två skäl. Det första är att om man mera allmänt skulle gå in för att försöka få lägre hyror för medlemmar än för icke-medlemmar, bleve följden omvänt att man för vissa lägenheter godtar litet högre hyra än man egentligen borde göra. Och den högre hyran för dessa lägenheter kan ju inverka på hela bruksvärdesnivån så att hyresnivån totalt sett så småningom blir för hög — och det kan ju ändå inte vara i hyresgäströrelsens eget intresse. Det andra skälet, som jag tycker man har anledning att besinna i hyresgäströrelsen, är att detta är en tillfällig företeelse. Det är fråga om hyresregleringens avveckling. Vad som däremot inte är tillfälligt är det förhandlingssystem som vi i framtiden skall bygga upp på hyresmarknaden. Vi har en särskild utredning som sysslar med detta. Den skall undersöka i vad mån man kan finna en definitiv form för kollektiva förhandlingar om hyror. Den utredningen måste naturligtvis fästa stort avseende vid erfarenheterna från avvecklingen av hyresregleringen när den närmare bestämmer sig för utformningen av ett framtida kollektivt förhandlingssystem. Med tanke på en något avlägsnare framtid skall hyresgäströrelsen säkert också finna att det är av intresse att här vara mycket noga med att lojalt följa riksdagsbeslutet. Herr Ullsten ville ställa mig mot väggen genom att fråga vad jag gör åt den nuvarande situationen. Jag tycker, herr Ullsten, att vi håller på att göra något åt situationen just nu då vi från olika partier här utvecklar vår uppfattning och försöker ge kraft och eftertryck åt vad som är riksdagens avsikt med avvecklingslagstiftningen. Däremot har jag mindre tilltro till herr Ullstens enrumsmetod. Jag har överlagt om dessa frågor — och det ganska nyligen - med Erik Svensson och andra företrädare för hyresgäströrelsen, men vi brukar inte låsa in oss i enrum och kasta ut nyckeln genom fönstret. Det går litet mänskligare och gemytligare till än så. Jag tror att det skall bli möjligt att komma till rätta med det här pro blemet. I varje fall får vi rimligen avvakta och se hur denna första förhandlingsomgång utvecklar sig. Jag skulle kunna ställa en motfråga till herr Ullsten: Har herr Ullsten något annat tips? Skall vi dyka in i den pågående förhandlingsomgången och vidta några plötsliga och drastiska åtgärder, såsom ändringar i avvecklingslagen eller liknande? Jag tror det är rätt orimligt att tänka sig något sådant, utan vi bör i stället försöka fortsätta att bygga på det som vi bestämde oss för när avvecklingslagen antogs. Jag tycker att en förtjänst med herr Ullstens inlägg är att det andas litet av den stämning som också jag försökt ge uttryck för i svaret, nämligen att man dock bör ha perspektiv på denna debatt. Talet om diskriminering har varit kolossalt olustigt, och likaså de uppgifter som förekommit i pressen. Jag har sagt att jag inte kan verifiera dem eller dementera dem, eftersom det är en rätt besvärlig härva, men i den mån uppgifterna är riktiga är det djupt otrevligt. Man bör dock ha klart för sig att allt detta är inslag i något större: här har hyresgäströrelsen en gigantisk förhandlingsuppgift. Vi har ingen anledning att tro annat än att dess stora och massiva insatser över hela fältet ändå totalt sett bidrar till att man får en smidig anpassning till bruksvärdesnivån och att bruksvärdet i hyreslagstiftningen tolkas på ett för hyresgästerna rimligt sätt. Några konkreta åtgärder kan jag för dagen inte utlova, herr Ullsten, men jag hoppas att den här debatten i viss mån är en komplettering till den debatt som förs utanför detta rum och i viss mån också ger svar på de frågor som herr Ullsten hade att ställa.
Herr talman! I och med att vi inte har stängt dörrarna till den här lokalen och slängt ut nyckeln förmodar jag att statsrådets uttalanden här kommer att ha en viss positiv verkan på de fortsatta förhandlingarna. Det var bl.a. det som var meningen med min interpellation. Jag hoppades i alla fall att resultatet skulle bli så. Det är en rad olika frågor som har tagits upp. Jag tänkte börja med att kommentera frågan om vem som skall förhandla med hyresgästerna, om det inte blir som det är i nuvarande förhandlingsomgång. Skall hyresgästerna ensamma föra fram sina synpunkter gentemot hyresvärdarna? har det frågats. Jag vill bara klart svara att det självfallet inte är någon sådan lösning som vi moderater är ute efter. Det framgår ju av alla riksdagshandlingar att vi först och främst anser att det är bra att ha starka parter på den här marknaden som kan förhandla på något så när lika villkor.

Moderata samlingspartiet hade i sin partimotion ett yrkande, där det sades att begreppet organisation av hyresgäster i hyreslagstiftningen även skall inkludera sammanslutning som visar sig företräda en majoritet av hyresgästerna i fastigheten. När vi då använde begreppet hyreslagstiftning, gjorde vi det med den disposition som propositionen 1974:150 hade, där just förändringarna inom hyresregleringen fanns upptagna under titeln Förändringar i hyreslagstiftningen m.m. Herr talman! Jag sade att det är bra att ha starka parter på bostadsmarknaden. Hyresgästernas riksförbund och dess existensberättigande har jag aldrig ifrågasatt, men jag tycker att lagstiftarna har gått för långt när de ger förbundet sådan makt och sådant inflytande som i hyreslagsfrågorna. Att jag sedan tog mig friheten att kommentera hyresgäströrelsens uppträdande kan väl inte vara fel. Jag uttalade att jag tycker att man mera skall ägna sig åt de frågor som ligger i hyresgästernas intresse oavsett partipolitisk adress — och inte, så som man nu har gjort i en rad sammanhang, komma med rent partipolitiska uttalanden och t.o.m. blanda sig i debatten om huruvida vi skall ha monarki eller inte. Sådant tycker jag är befängt, men det sade jag i en enda bisats i mitt första anförande. Vad är folkrörelse? frågade herr Lindqvist mig. Ja, det kan vi ju ha olika definitioner på. Min uppfattning är att en organisation som använder något så främmande för demokratin som tvångsanslutning av medlemmar - 1. 0. m. upp till hälften av sitt officiella medlemsantal — kan vi inte ta riktigt på allvar när det gäller vad som är folkrörelse och inte folkrörelse. Jag kan för de närvarande här i kammaren tala om, att jag är HSB medlem. Det är jag med förtjusning, och jag deltar i arbetet också. Men varför jag tillsammans med 300 000 andra HSB-medlemmar skall kollektivanslutas till hyresgäströrelsen begriper inte jag, eftersom det ju står i handlingarna att jag själv äger min lägenhet. Det är så man bland HSB are uppfattar situationen. Men nog sagt om det; den frågan kan vi måhända hänföra till den interna debatten. Vad man bör konstatera är emellertid att en medlemsorganisation som hyresgäströrelsen rimligen skall bedriva sitt arbete på samma sätt som alla andra organisationer i Organisationssverige. Gör man ett gott och bra arbete och detta upplevs som meningsfyllt, då får man också medlemmar till sig. Herr talman! Alla dessa sätt att skaffa förmåner åt medlemmar i hyresgäströrelsen vid de förhandlingar som pågår — hyresrabatter, olika hyror eller hyreshöjningar vid olika tidpunkter — innebär en form av diskriminering. Och jag var inte den förste som använde ordet diskriminering. I sista meningen i sitt svar talade statsrådet om den ”olustiga debatten om diskrimineringen av icke-medlemmar”.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 Till sist vill jag säga att jag är tacksam för det svar som statsrådet gav i sitt andra inlägg. Jag uppfattar det som ett ja-svar på båda mina frågor, dvs. att i vilka former man än försöker gynna olika medlemsgrupper i hyresgäströrelsen är alla dessa åtgärder att betrakta som icke överensstämmande med lagens intentioner och innehåll. Därmed är jag nöjd med svaret.
Herr talman! Statsrådet Lidbom började sitt senaste anförande med en lektion om vilken lagstiftning vi egentligen diskuterar, med herrar Danell och Fridolfsson som elever. Jag hade också tänkt ge en sådan lektion men också inkludera herr Lindkvist bland eleverna. Jag tyckte att han ville klara sig ur vad han uppenbarligen själv — och det bör gälla ännu mer efter det som herr Lidbom sade här senast — uppfattar som en hopplös situation genom att röra till hela den här frågan. Vad vi nu diskuterar, herr Lindkvist — och allt jag hade att säga om hyresgäströrelsens sätt att agera gällde just det — är den speciella uppgift som hyresgäströrelsen övergångsvis har fått när det gäller att komma överens med fastighetsägarna om nya hyror i de hus som tidigare har varit hyresreglerade. Där har hyresgäströrelsen på hyresgästsidan fått ett förhandlingsmonopol. Ingen annan kan gå in och förhandla. Jag kan inte förhandla för mig själv och inte herr Lindkvist för sig, utan vi måste överlåta uppgiften att förhandla om hyran till hyresgäströrelsens ombudsmän. Då, herr Lindkvist, är det inte rörelsens interna problem hur de förhandlingarna förs. Hyresgäströrelsen har fått och accepterat — medveten om de resurser den har — en uppgift att förhandla för samtliga hyresgäster. Då måste den givetvis också göra det och förhandla på samma sätt, med samma energi, med samma ambition för alla som bor i de hus som förhandlingarna gäller. Naturligtvis kan då en sådan situation uppstå att hyresgäströrelsens företrädare säger att de inte har resurser att klara av en besiktning av alla lägenheter på det sätt som de skulle önska. Jag vet inte om de har rätt när de säger så. Jag betvivlar att de har det. Jag tror att de mycket väl skulle ha kunnat gå ut inte bara till medlemmarna, som nu har skett, utan till alla i dessa fastigheter och be hyresgästerna anföra synpunkter på det skick i vilket lägenheterna befann sig. Och behandlat alla dessa uppgifter lika i stället för att som nu bara besiktiga medlemmarnas lägenheter. Var det så att man inte ansåg sig kunna göra det — och därmed inte fullfölja riksdagens intentioner om att förhandla lika för alla — skulle man ha hört av sig. Då hade vi kanske fått diskutera hur det problemet rent praktiskt skulle lösas. Det har man inte gjort. Och om man över huvud taget ansåg att uppgiften var för stor och i strid med rörelsens fackliga ambitioner, då borde man inte ha tagit på sig uppgiften.

Nu har jag ännu inte velat aktualisera en sådan omprövning. Jag har bara sagt att den blir en naturlig konsekvens om hyresgäströrelsen inte anser sig kunna klara av den här uppgiften så som riksdagen har tänkt sig att uppgiften skall klaras av. Sedan är det inte alldeles ointressant att påminna herr Lindkvist om att det är brukshyror det handlar om och att principen med brukshyror är att det skall vara lika hyra för likvärdiga bostäder och att de allmännyttiga företagens hyror skall vara prisledande. Då finns det såvitt jag förstår inget utrymme för olika behandling beroende på om de som bor i lägenheterna är medlemmar i hyresgästföreningen eller inte. Det finns över huvud taget inga individuella kriterier som skall gälla, utan det är hela tiden fråga om en allmän generell princip — att det skall vara samma hyra i likvärdiga bostäder. Därför strider det inte bara mot de intentioner som riksdagen hade när man gav hyresgäströrelsen den uppgift de har som förhandlare i samband med hyresregleringens avskaffande, utan det strider också mot andan i det system med bruksvärdeshyror som vi har att gå in för olika hyror beroende på om hyresgästen är medlem i hyresgästförening eller inte. Det är därför betänkligt när en ledande företrädare för hyresgäströrelsen i en intervju i Dagens Nyheter den 14 oktober säger: ”Vi har lyckats förhandla fram tre slags förmåner för dem: Medlemmar i en fastighet kan få hyreshöjningar först från 1 januari 1976. För de övriga hyresgästerna har då hyrorna höjts redan från 1 oktober, retroaktivt alltså.” Det innebär att man så att säga höjer hyran tidigare för icke-medlemmar än för medlemmar. Sedan nämner man som punkt 2 i de resultat man har uppnått för de egna medlemmarna: ”I en rad fall har medlemmar fått i praktiken lägre hyreshöjningar än icke-medlemmar.” Det är inte bara så att de har fått börja betala den högre hyran senare, utan de har också fått generellt sett lägre hyror, enligt denne ombudsman. Så tar man också upp detta om att man ger en del medlemmar s.k. hängavtal, enligt vilka fastighetsägaren åtar sig att reparera lägenheten inom viss angiven tid. I det senare fallet är det inte fråga om hyran utan om en engångsutgift som fastighetsägaren har skyldighet att åta sig. Men i de andra fallen är det fråga om att man de facto ger lägre hyra för vissa hyresgäster än för andra. Det är riktigt att hyresgäströrelsen här kan förhandla sig fram till lägre hyra än vad som kan godkännas som bruksvärdeshyra. Men om man skall ha en solidarisk hyrespolitik, då måste väl denna hyra eftersträvas för alla. Är det så att man nu kan förhandla sig fram till lägre hyra för medlemmarna, då visar det bara att här fanns marginaler, också för de andra hyresgästerna, marginaler som hyresgäströrelsens förhandlare inte ville utnyttja för andra än sina medlemmar. Man lät alltså fastighetsägaren ta ut högre hyra än vad som var nödvändigt. Detta är icke, herr Lindkvist, en intern angelägenhet för hyresgästföreningen. Det är en angelägenhet för herr Lindkvist och för mig och för alla andra här i kammaren som varit med om att anta den här lagstiftningen om hur bruksvärdeshyror skall läggas fast. Till sist, herr talman, ville statsrådet Lidbom inte låsa in sig i enrum med Erik Svensson. Ja, jag känner Erik Svensson väldigt väl, och jag har ofta vistats i enrum med honom. Det brukar gå ganska bra, och jag tror att det skulle gå bra även om herr Lidbom gjorde försöket — dvs. att vistas där. Hur resultatet skulle bli skall jag inte profetera om. Men poängen i det jag ville säga var att det är i och för sig mycket bra att statsrådet Lidbom i båda sina anföranden — inte minst i det senaste —- så alldeles klart och entydigt talar om hur det skall vara. Och jag hoppas att hyresgäströrelsen för sin egen skull, anpassar sig efter detta. Men det är klart att för de många tiotusental hyresgäster som det handlar om skulle det vara ännu bättre om man kunde lita på att de som för förhandlingarna inte bara hade lyssnat till vad herr Lidbom säger utan också rättar sig efter det sagda. Det var för att uppnå det syftet som jag tyckte att det skulle ha passat bra med ett gemensamt uttalande från herr Lidbom och herr Svensson. Nu är det möjligt att herr Lidbom bedömer det så att ett sådant uttalande är omöjligt att prestera, och då får vi väl — som jag också tyckte att statsrådet antydde i sitt senaste inlägg — återkomma till hela affären när vi sett förhandlingsresultatet.

Herr talman! Något av det mest intressanta i riksdagen är enligt mitt förmenande frågestunderna, eftersom man då direkt får debattera med statsråden. Och det är något visst med statsråd — de har en position som inte vi andra politiker har. Men nu sågade statsrådet Lidbom av min möjlighet att diskutera på ett rätt effektivt sätt. Ganska brutalt sade han att jag skulle få debattera den här frågan med herr Lindkvist, och herr Lindkvist är förvisso inget statsråd. Men om nu inte statsrådet Lidbom vill diskutera med mig, så vill jag erinra om att jag har ställt en fråga till statsrådet och jag har fått ett svar. Mitt namn är omnämnt i svaret. Spörsmålet gäller en rykande aktuell angelägenhet. Av svaret framgår ju med all önskvärd tydlighet att även statsrådet Lidom är illa berörd — illa berörd av hur hyresförhandlingarna förts för de olika kategorierna hyresgäster, medlemmar och icke-medlemmar i Hyresgästorganisationen. Sedan menar man att här har varit ett angrepp på hyresgäströrelsen. Ja, inte från min sida. Jag är vän av folkrörelser bara man ser till att de får medlemmar på frivillig väg. Det angrepp som jag här har gjort och som någon betecknade som ett hårt angrepp gäller huruvida det skall vara olika hyror för likvärdiga lägenheter för medlemmar och ickemedlemmar, och där har ju statsrådet givit oss rätt. Jag får väl kliva ner några steg, och där finner jag herr Lindkvist. Han gjorde två uttalanden. Naturligtvis kan de ge rubriker — det tror jag. Han sade att jag är räddningslöst förlorad, vad han nu kan mena med det. Jag talar om en sak vilken — som jag nyss sade — är aktuell och viktig och som hundratusentals människor läser om och diskuterar i dag. Herr Lindkvist slog också fast att Fridolfsson inte har någon politisk framtid. Skall nu socialdemokratiska ledamöter också bestämma vilka personer på den borgerliga sidan som får syssla med politik i framtiden? Jag tillhör ett parti där man är rädd om demokratin, och där avgörs min politiska framtid.

Herr talman! Först ett par ord till herr Danell. Han talade i sitt första inlägg om diskriminering av icke-medlemmar. Jag antecknade det mycket noga — det kommer att stå i protokollet, hoppas jag. Nu vidgade han det resonemanget genom att säga att det skulle gälla icke-medlemmar oavsett partipolitisk adress. Han tyckte väldigt illa om uttalanden i politisk riktring som hade gjorts inom hyresgäströrelsen. Jag kan bara svara herr Danell att det är organisationen själv som bestämmer vilka uttalanden den skall göra. Det är inga andra än medlemmarna som bestämmer det. Det är mötet som bestämmer vad man skall uttala. Man kan tycka bra om det, man kan tycka illa om det eller man kan tycka att det är onödigt, men det är ändå mötet som bestämmer vilka uttalanden som skall göras. Det gäller även inom hyresgästorganisationen. Herr Danell är medlem i HSB. Han tycker att det är besvärligt att då också vara med i hyresgäströrelsen. Han har ju möjligheter att i HSB arbeta för en frikoppling. Vilka som skall vara anslutna till hyresgästorganisationen är icke och blir icke någon riksdagsfråga. Får jag sedan bara göra en rättelse. Herr Danell säger att han som HSB-medlem är delägare i sin egen lägenhet. Det är han inte alls. Herr Danell skall veta att han långt ifrån är någon delägare — han har nytjanderätten till sin kooperativa lägenhet. Herr Ullsten har mjuknat litet grand i rösten. Det sker ofta när man måste lyfta ögonen från ett färdigskrivet manuskript. Jag måste säga till herr Ullsten att det var både rörigt och okoncentrerat och delvis helt felaktigt. Jag gav, allvarligt talat, en bättre bild i mitt inlägg. Jag klargjorde mera precist för vad riksdagsbeslutet innebar, och jag hävdar med mycket stor bestämdhet, herr Ullsten, att hyresgäströrelsen lever upp till de förväntningar som riksdagen ställt på organisationen. Om herr Ullsten därvidlag har en annan mening, så säg det i stället! Men försök inte att ge en längre redogörelse för beslutet, för det känner vi till. Jag tror att de flesta som deltar i den här debatten har hunnit sätta sig in i det. Det är få människor som kan se till den grad lidande ut som herr Fridolfsson när de blir motsagda i en politisk debatt. I synnerhet när herr Fridolfsson tvingas diskutera med en ”vanlig” riksdagsman antar lidandet en total karaktär. Jag skall säga herr Fridolfsson — jag diskuterar gärna med honom -— att jag inte lägger mig i vilka moderaterna sätter upp på sin riksdagslista. Om det är så lyckligt att ni skullé komma tillbaka med de platser ni har, är det bara bra om herr Fridolfsson är kvar. Jag tror att det är ett allmänt önskemål från det socialdemokratiska partiets sida. Men herr Danell är i alla fall yngre, och jag ville uppmuntra honom. Det fick då ske på bekostnad av herr Fridolfsson. Det var faktiskt en uppmuntran till herr Danell och ingen avskedssalut för herr Fridolfsson. Men det intressanta i den här debatten är ju faktiskt vad som sker mellan statsrådet Lidbom och mig. Huvudtemat, statsrådet Lidbom, är frågan om diskrimineringen. Herr Danell har inte kunnat ge något besked om att det förekommit diskriminering, och han har därför inte kommit tillbaka till denna min huvudfråga. Då var jag mycket intresserad av att få höra vad statsrådet Lidbom hade att säga — för honom har jag sedan länge en mycket stor respekt. Jag väntade att statsrådet Lidbom i debatten skulle ge exemplifieringar på diskriminering.

Det kunde statsrådet Lidbom inte godta. Då kan vi tala i klartext. Jag hävdar från denna talarstol, statsrådet Lidbom, att de krav som har ställts på Hyresgästernas riksorganisation när det gäller att under avvecklingsperioden driva förhandlingar om likvärdiga hyror för likvärdiga lägenheter fram till bruksvärdesprincipen har uppfyllts av Hyresgästernas riksförbund. Jag hävdar att man levt upp till dessa förväntningar, och jag påstår dessutom att gårdagens uppgörelse är en bekräftelse härpå. Där menar jag att hyresgästorganisationens ansvar för riksdagens beslut tar slut. Organisationen har därmed fyllt den uppgift vi har ställt på den. Vi kan diskutera om det är bra eller dåligt att organisationen genom riksdagens beslut har fått denna förhandlingsposition, men jag förutsätter att organisationen gjort ett ambitiöst arbete. Därutöver menar jag att det måste vara hyresgästorganisationen obetaget att förhandla fram förmåner för till organisationen anslutna medlemmar. Jag hävdar detta, och jag tycker inte att statsrådet Lidbom har kunnat anföra exempel som är hämtade ur den bekräftade verkligheten. Statsrådet Lidboms misstankar vilar på upp gifter som har förekommit i pressen och som han, enligt vad han själv säger, varken kan bekräfta eller dementera. Jag vill, herr talman, med det här inlägget slå fast, att om det hade varit riksdagens avsikt att beskära hyresgäströrelsens rätt att arbeta för sina medlemmar, då skulle man ha sagt det vid beslutstillfället. Att nu antyda att så skulle ha varit avsikten tycker jag är att snedvrida debatten. Jag förväntar mig verkligen att statsrådet Lidbom begär ordet och berättar litet grand om hur han tänkt sig att den här knuten skall lösas upp.

Herr talman! Det senaste inlägget nödvändiggör ett kort sakligt klarläggande. Herr Lindkvist anser att jag har dåligt underlag för mina uttalanden i ämnet diskriminering eller icke diskriminering av hyresgäster. Jag sade själv att det har förekommit uppgifter om att man har favoriserat vissa hyresgäster enbart därför att de har varit medlemmar av hyresgästföreningen genom lägre hyra eller liknande förmåner. Det är inte bara i pressen som de har förekommit; de har också funnits i intervjuer i radio och TV -— i ett debattprogram i TV var jag f.ö. själv med. Jag sade att jag inte kan klara ut om de uppgifter som har förekommit är riktiga eller inte. Och varför kan jag inte göra det? Jo, det är så ofta som man möter motsägelsefulla uttalanden t.o.m. av samma person. Samma person som å hyresgäströrelsens eller sin förenings vägnar i ena minuten med indignation förklarar att man inte ägnar sig åt någon diskriminering är i nästa minut beredd att säga att ”vi måste ju få gynna våra egna hyresgäster genom att ge dem särskilda förmåner — sätta ned hyran litet grand, lämna rabatt eller något liknande”. Och det var ju snubblande nära att herr Lindkvist själv gjorde sig skyldig till precis samma motsägelse, i varje fall i det första inlägget var det mycket nära. Tyvärr måste jag också påpeka att det inte blir bättre eller klarare genom de exempel som herr Lindkvist anförde om uppgörelsen i går för de 160 000 lägenheterna. För det första har dessa 160 000 lägenheter inte ett dugg med hyresregleringen att göra — det gällde inga hyresreglerade lägenheter. För det andra är den omständigheten att man träffar en uppgörelse för 160 000 lägenheter som är alldeles all right inte något bevis på att det inte samtidigt på andra håll kan förekomma uppgörelser beträffande flera eller färre lägenheter som inte är lika korrekta. Jag vill undvika att uttala mig med stor tvärsäkerhet i detta ämne, men jag har ett obehagligt intryck av att en del av beskyllningarna för diskriminering är korrekta. Jag har därför velat påminna om riksdagsbeslutet, vars innebörd jag tycker är rätt självklar. För mig är det givet att om en organisation får ett monopol i den meningen att den ensam får förhandla för alla hyresgäster, medför det ett speciellt ansvar. Eftersom dessa icke-medlemmar inte har någon egen väg att tillvarata sina intressen måste i stället denna organisation vara 300-procentigt korrekt. Det är detta som jag tycker att debatten handlat om. Jag tror inte ett ögonblick att denna 300-procentiga korrekthet minskar hyresgäströrelsens attraktionskraft och dess möjlighet att värva medlemmar.

Herr talman! Jag befinner mig egentligen här i kammaren för att efter denna debatt få svar på en fråga som jag ställt till statsrådet Lidbom, men det må ändå tillåtas mig att säga några ord inte minst mot bakgrunden av min civila gärning och det jobb som jag nu är tjänstledig från. Enligt min uppfattning har frågan om vad det här egentligen gäller krånglats till litet i onödan. Låt mig först erinra om att hyresgäströrelsen faktiskt har en sådan ställning att den är bostadsmarknadens motsvarighet till fackföreningsrörelsen på arbetsmarknaden. Jag vill gärna se hyresgäströrelsens kamp som ett komplement till den fackliga kampen — låt vara att den kampen enligt min uppfattning skulle kunna föras betydligt hårdare, särskilt den som riktas mot privatvärdarna. Men det är troligt att den kan föras bättre om vi får en lagstiftning som innebär en obligatorisk förhandlingsskyldighet för alla fastighetsägare. Vi vet att i likhet med fackföreningsrörelsen för hyresgäströrelsen en kamp för bättre levnadsvillkor. Det gäller bostadens och den sociala och fysiska miljöns kvalitet och innehåll. Den kampen kommer att tillta och breddas som en naturlig följd av det arbete som pågår inom hela bostadsoch planeringssektorn. Hyresgäströrelsen är självfallet den organisation som med stöd av lagstiftningen skall vara med och genomföra en förbättring av samhällsplaneringen, bostadsmiljön och förvaltningen. Skulle riksdagen besluta att ge förhandlingsrätt om hyror och miljöfrågor till flera små ”gula” hyresgästsammanslutningar skulle denna demokratiseringsprocess kunna hotas. Det vore i allra högsta grad olyckligt om man skulle följa den linje som herr Danell förespråkade i detta sammanhang. Herr talman! Jag sade att den här debatten har varit onödigt tillkrånglad. Låt mig därför försöka lämna ett bidrag till att klara ut vad det handlar om. Hyresgästföreningen befinner sig på grund av lagstiftningen i den situationen att rörelsen genom förhandlingsavtal träffar hyresavtal för en stor majoritet av alla hyresgäster. Detta sker oavsett om vederbörande hyresgäst är medlem eller inte. Det medför eu mycket omfattande och kostsamt arbete för hyresgäströrelsen. Låt mig ta ett exempel. Hyresgästföreningen i Storstockholm, där jag väl känner förhållandena, har i år en budget av storleksordningen 11 milj.kr. I fjol gick föreningen med förlust med mer än en 1/4 milj.kr. Medlemsavgifterna har måst höjas utöver vad som är önskvärt. Den absolut största delen av kostnaderna är att hänföra till just förhandlingarna om hyror, förhandlingarna om allas hyror, om vi så vill. Dessa ökade kostnader får lojalt bäras av dem som har förståelse för behovet av en stark organisation på hyresgästsidan, men resultatet och förmånerna av denna lojalitet och pen ningmässiga insats kommer också de oorganiserade hyresgästerna till godo. De oorganiserade hyresgästerna åker med andra ord och kanske något brutalt uttryckt snålskjuts på de lojalas bekostnad. Det är ett faktum att det är så. Detta är naturligtvis inte något bra förhållande.

Den skulle kunna utformas på olika sätt, men det har sagts att rabatten åtminstone skulle vara av sådan storlek att den motsvarar medlemsavgiften. Det är den faktiska bakgrunden till interpellationen och frågorna och den ganska förvirrade diskussion som har förts i pressen. Självklart gäller även efter det att en sådan här medlemsrabatt eventuellt har införts att anslutningen till hyresgäströrelsen är helt frivillig. Den skillnad som skulle inträda är att medlemmen slipper en extra pålaga för att han eller hon står lojal med sin intresseorganisation, att medlemmen så att säga via sina uppdragsgivare har förhandlat sig till en medlemsförmån. En av tankarna bakom ett medlemskap bör väl ändå vara att det skall ge förmåner. Jag har, herr talman, velat försöka tillföra debatten någonting och förenkla den till att avse vad det egentligen gäller och förhindra att den blir alltför yvig. Herr Ullsten sade att hyresgäströrelsen mycket väl hade kunnat gå ut med ett cirkulär till samtliga hyresgäster. Det är precis vad hyresgäströrelsen gjort! Man har gått ut till samtliga hyresgäster med en mycket utförlig information om vad avvecklingen innebär. I denna information har man visat på möjligheten för alla hyresgäster att vända sig till hyresgästföreningen för att få de ytterligare upplysningar och den hjälp som man kan vilja ha. Helt naturligt ställer man då kravet i hyresgäströrelsen såväl som i andra organisationer att de som vill anlita föreningen och dra hjälp och nytta av den i olika angelägenheter också skall vara medlemmar och erlägga sina medlemsavgifter. Sedan förstår jag inte riktigt den upprördhet som har kommit till synes över att det kan bli olika hyror, om — jag säger om — man skulle få sådana här medlemsrabatter och om man skulle få det förhållandet att medlemmar efter förhandlingar kunde registrera att de fick en hyra som med 1 å 2 kr. per m' skulle komma att understiga hyran för likvärdiga lägenheter. Alla ni som nu yttrat er i debatten har ju tidigare varit anhängare av att det skall finnas en viss rörlighet och understrukit att det inte går att få exakt samma hyror. Det måste, har både departementschefen och de olika partiföreträdarna sagt, finnas en viss sådan rörlighet. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida sagt: OK, men rörligheten kan lika gärna få finnas nedåt som att den skall finnas uppåt genom de bestämmelser som finns om att hyran inte påtagligt får överskrida hyran för lägenheter som är likvärdiga. Jag har alltså, herr talman, svårt att förstå att man nu är så upprörd över den sidan av saken, om det på grund av medlemsrabatter eller förmåner av olika slag skulle bli en viss skiljaktighet i hyrorna.

Herr talman! Jag vill bara helt kort passa på tillfället att framföra några kommentarer i anslutning till den debatt som förts hittills. Jag tycker det är viktigt att slå fast, att det är olyckligt att företrädare för Hyresgästernas riksförbund gjort uttalanden angående diskriminering av ickemedlemmar. Därför är det bra att statsrådet så klart i detta skede av förhandlingarna tar avstånd från en diskriminering. Det ligger också helt i linje med vad riksdagen beslutat. På den punkten har jag ingenting att invända mot vad statsrådet sagt och vad som står i interpellationssvaret. Jag tycker möjligen att det var att något gå händelserna i förväg när herr Lidbom gav någon sorts sanktion för att hyresgäströrelsen på grund av bristande resurser kanske inte skulle kunna klara av det här jobbet. Det är något som statsmakterna, även riksdagen, har anledning att bedöma efter det att förhandlingarna är klara. Det är möjligt att vi på grundval av sådana bedömningar måste vidta mått och steg. Men det är för tidigt att säga någonting om detta i dag. Det kan inte vara så att regeringens och riksdagens ansvar har upphört genom att man överlåtit förhandlingsarbetet till Hyresgästernas riksförbund. Vi måste naturligtvis bedöma resultatet så småningom. Jag har en konkret fråga till herr Lidbom: Vill statsrådet medverka till att vi får goda möjligheter att göra det? Det är inte så lätt att i denna snåriga materia av kategorier hyresgäster och hyresobjekt orientera sig om det slutliga resultatet. Herr Lidbom sade i svaret till Ola Ullsten att vi inte skall dyka in i pågående förhandlingar. Den uppfattningen delar jag helt och hållet. Men samtidigt kunde inte herr Lidbom utlova några konkreta åtgärder i dag. För att kunna göra en verklig bedömning, som behövs både med hänsyn till det beslut som riksdagen tidigare fattat och med hänsyn till den kommande diskussionen om ett nytt förhandlingssystem som skall gälla på längre sikt, är det viktigt att vi får ett samlat material för bedömning. Det är den utgångspunkt vi skall ha när vi diskuterar vidare i de här frågorna. Därför måste vi få en mera samlad bild av förhandlingsomgången när den är klar. Jag tror att det är mycket viktigt att i det här skedet av förhandlingarna inte föra ut någon allmän kritik av hyresgäströrelsen. Låt mig betona det till sist. Det är företrädare för hyresgäströrelsen som yttrat sig i olika sammanhang, och vad resultatet blir skall bedömas när det föreligger i sin helhet.
Herr talman! Jag vill ta upp två punkter. Vad det för det första beträffar HSB:s angelägenheter lämnar vi dem åt HSB:s egen kongress i höst. Det finns många som vill ta bort tvångsanslutningen, och till dem hör självfallet jag. När det för det andra gäller talet om diskriminering hade jag den här gången turen att ha skrivit ned i förväg vad jag skulle säga. Därför kan jag läsa upp den meningen, så att Oskar Lindkvist inte skall behöva fundera på vad jag har sagt. Där står: ”I min interpellation har jag dock utgått från att de försök som hytföreningarna nu gör att diskriminera icke-medlemmar inte på nå resg got sätt kan anses överensstämma med lagens innebörd.” F. ö. har flera andra talare använt detta begrepp, så det lär inte vara någon större diskussion om huruvida vi har rätt att använda det. Jag har inte gett några exempel på detta, säger herr Lindkvist. Jag har gett flera exempel på fall där man har försökt med diskriminering. Man har i förhandlingar, som fortfarande pågår exempelvis i Stockholm, framfört förhandlingskrav som innebär att man uppenbarligen vill ha någon form av hyresrabatt. Ibland vill man ha höjning av hyran för icke-medlemmar — efter vad jag har förstått av press, radio och TV —, ibland talar man om rabatter för medlemmar. Såsom jag tidigare har understrukit är det fullständigt ointressant vilken väg man väljer. Metoderna är felaktiga, eftersom man inte behandlar alla hyresgäster på samma sätt när de nu bor under samma förhållanden. Jag skall inte citera, men det framgår av Dagens Nyheter den 26 september vad hyresgästbasen, som han kallas, tycker i frågan. Det är klartext. Även Vår Bostad har gjort flera kommentarer i frågan, så det kan inte vara något resonemang om vad man vill och inte vill. Det är det som är märkligt i den här debatten. Först säger herr Lindkvist att det inte finns några exempel på diskriminering av icke-medlemmar. I nästa vända försvarar han alla dessa åtgärder. Han må väl komma fram till vilken debattlinje han tänker följa i de vidare resonemangen kring hur de här hyresförhandlingarna skall gå till i fortsättningen, efter de erfarenheter vi vinner i år. ; Till slut: Eftersom SABO uttalar sig mot att man behandlar lika hyresgäster olika och eftersom nu ett statsråd och en rad partirepresentanter har uttalat samma uppfattning vill jag inte på något sätt sia om herr Lindkvists framtid, om vad han bör göra och inte göra. Det hör inte hemma i den här debatten, och det bryr inte jag mig om. Men jag vill vädja till dem som är aktiva inom hyresgäströrelsen — inte till dem som är kollektivt anslutna utan till dem som är riktiga medlemmar — att försöka ordna så att det blir bästa möjliga profil på de här förhandlingarna. Det måste alla vinna på och, som jag sade i slutet av mitt inledningsanförande, det vinner också alla de goda intentioner som finns i den nya hyreslagstiftningen på.
Herr talman! Jag begärde ordet för nu ganska länge sedan för att, som det brukar heta på det politiska språket ibland, ta itu med herr Lindkvist. Nu gjorde partivännen och statsrådet herr Lidbom det så bra att jag kan avstå.

Herr talman! Herr Claeson har frågat mig hur jag ser på möjligheterna att genom straffskärpning eller andra insatser komma till rätta med svartabörshandeln med lägenheter och skydda bostadssökande mot uppskörtning av detta slag. Enligt gällande hyreslag är det förbjudet att begära särskild ersättning för uthyrning av bostadslägenhet eller för överlåtelse av hyresrätt till bostadslägenhet. Den hyresvärd eller hyresgäst som begär särskild ersättning för hyresrätt till bostadslägenhet kan dömas till straff. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Den som uppburit ersättning för t.ex. överlåtelse av hyresrätt är skyldig att betala tillbaka ersättningen. Det finns vidare särskilda straffbestämmelser avsedda för dem som biträder vid avtal om överlåtelse av bostadslägenheter. Det är nämligen förbjudet att ta emot eller begära ersättning av hyressökande för att denne fått anvisning på en bostadslägenhet. Förbudet gäller dock inte yrkesmässig bostadsförmedling som sker enligt grunder som bestäms av hyresnämnden. Överträds förbudet kan domstol döma till böter eller fängelse i högst ett år. Också här gäller återbetalningsskyldighet. Brott av den typ det här är fråga om är självfallet ofta svåra att utreda. Särskilt gäller detta om båda parter är ense och inte vill vända sig till myndigheterna för att få någon rättelse i saken. Det kommer in få anmälningar till polisen. Det är svårt att ha någon säker uppfattning om vilken utbredning denna kriminalitet har. Justitiedepartementet kommer emellertid att sörja för en kartläggning av frågan. Därefter får övervägas vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Utan att föregripa denna kartläggning kan jag redan nu säga att enligt min mening de åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med missförhållandena i första hand bör riktas mot dem som förmedlar lägenhetsöverlåtelser eller på annat sätt yrkesmässigt sysslar med svartabörshandeln. Det torde också vara betydligt lättare att utreda sådan systematisk brottslighet än enstaka överlåtelser mellan enskilda.

Herr talman! Statsrådet Lidbom säger i sitt svar att brott av den här typen är svåra att utreda, särskilt om ingen av parterna vill ha någon rättelse. Det är naturligtvis inte främst sådana fall som är mest angelägna att komma till rätta med utan sådana där hyressökande inte sett någon annan möjlighet att lösa sin bostadsfråga än att betala svarta pengar och vill ha tillbaka de pengar som han har betalat. Hyresgästen har att välja mellan att betala begärd överlåtelsesumma, eller vad man nu kallar det, samt erhålla hyreskontrakt och att avstå från lägenheten. Statsrådet säger därefter att justitiedepartementet kommer att sörja för en kartläggning av frågan. Det är bra. Men alldeles bortsett från denna kartläggning står det enligt min mening klart att de fall som anmäls till polisen måste utredas ordentligt och fullföljas med åtal när det kan anses troligt att svartabörshandel med lägenheter har förekommit. Enligt uppgifter i dagspressen har polisen hittills inte haft resurser att närmare granska den här marknaden. Men det måste i detta sammanhang kunna ställas sådana resurser till förfogande att den omfattande och välorganiserade svarta handeln snabbt kan begränsas och fås att upphöra. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet anser att de åtgärder som kan vidtas i första hand bör riktas mot dem som förmedlar lägenhetsöverlåtelser eller på annat sätt sysslar med svartabörshandeln. Jag delar helt den uppfattningen att man i första hand skall klämma åt sådana fastighetsdirektörer, fastighetsmäklare, byggmästare, fastighetsägare, hyresförmedlare eller andra som ägnar sig åt denna verksamhet, vilken titel eller fasad de än döljer sig bakom. Man måste göra allt som är möjligt för att nu få slut på den handel med bostäder som pågått under så många år men som under senare år alltmer ändrat karaktär och blivit en marknad för allt smartare och hänsynslösare gangstrar och spekulanter i människors bostadsbehov. Jag vill till sist fråga statsrådet Lidbom om innebörden i 65 § hyreslagen, där det står att gärningen icke får åtalas av åklagare, om åtal ej finnes påkallat ur allmän synpunkt. Det innebär såvitt jag förstår att förfarandet har kriminaliserats men att gärningen inte får åtalas av allmän åklagare med mindre det kan anses påkallat ur allmän synpunkt. Är statsrådet beredd att ändra på detta förhållande?
Herr talman! Jag vill helt kort, herr Claeson, säga att det finns eu stort antal bestämmelser i brottsbalken som har den begränsningen att man icke ovillkorligen åtalar utan gör detta endast om det är påkallat ur allmän synpunkt. Det är naturligt med den begränsningen även när det gäller svartabörsaffärerna med lägenheter, eftersom det bakom dessa kan dölja sig olika företeelser. Ibland är det bara fråga om en affärstransaktion, som bägge parter är ense om, eller som gäller en måttlig summa pengar. Då bör man rimligtvis inte åtala. Ibland är det fråga om yrkesmässigt skoj, och då skall det naturligtvis åtalas.
Herr talman! Jag hann inte riktigt utveckla min fråga till statsrådet Lidbom, och jag skall därför nu bara upprepa den: Är statsrådet Lidbom beredd att medverka till att avskaffa stadgandet i 65 § hyreslagen om att gärningen icke får åtalas av åklagare, om ej åtal finnes påkallat ur allmän synpunkt? Detta stadgande innebär uppenbarligen att själva förfarandet med svartabörshandeln har kriminaliserats men att gärningen icke får åtalas med mindre det kan anses påkallat ur allmän synpunkt. Anser statsrådet Lidbom inte att detta alltid är påkallat ur allmän synpunkt vid svartabörshandel med lägenhet och att följaktligen den undantagsmöjlighet som finns är olycklig?

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat industriministern vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att trygga en inhemsk produktion av skor. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. En tillfredsställande försörjningsberedskap är en förutsättning för att våra säkerhetspolitiska mål skall kunna uppnås. Försörjningen med kläder och skor är helt naturligt av särskild vikt för vårt samhälle vid krig och avspärrning. Av försörjningspolitiska skäl har redan vissa handelspolitiska åtgärder vidtagits för att begränsa den svenska importen av beklädnadsvaror från en del länder, framför allt då det gäller lågprisimporten. Vidare har olika interna insatser gjorts för att stärka försörjningsberedskapen. På skoområdet sker detta främst genom ett program för stimulansåtgärder inom bl.a. skooch garveriindustrierna i form av avskrivningslån m.m. Dessutom samordnas den statliga upphandlingen på skoområdet genom Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag kan nämna att regeringen nyligen beslutat att bl.a. även produkter från garveriindustrin tas med i detta system. Trots de åtgärder jag här nämnt är läget för den svenska skoindustrin mycket bekymmersamt. Utvecklingen under 1960 och 1970-talen — framför allt en kraftigt stigande import — har lett till en betydande minskning av antalet tillverkande enheter inom skoindustrin. Parallellt härmed har antalet sysselsatta inom branschen kraftigt gått ned. År 1960 var således antalet sysselsatta 9 500 och i juli 1975 mindre än 3 000. Denna utveckling har lett till att den svenska kapaciteten för produktion av skor i dag inte ger tillräckliga garantier för vår självförsörjning under en längre tids avspärrning. En fortsatt nedgång i produktionskapaciteten kan inte accepteras från försörjningssynpunkt. Regeringen har därför funnit det nödvändigt att begränsa importen i fråga om skor av läder och plast samt gummistövlar. Begränsningen kommer att avse importen från alla länder gentemot vilka en begränsning 87 gärder för att trygga inhemsk produktion av skor inte redan föreligger. Den skall gälla från början av november i år. Begränsningsnivåer och övriga villkor kommer att fastställas av kommerskollegium. I övrigt hänvisar jag till den proposition med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m.m. som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag kan väl i stort instämma i den bedömning som statsrådet har gjort när det gäller den svenska skoindustrin. Men jag vet att läget är betydligt kärvare än vad som framkommer av det svar statsrådet givit mig, och det av speciella orsaker som jag skall återkomma till senare i mitt inlägg. Alla vi som följt skoindustrins nedgång har väl vetat att vi skulle komma i den situationen att vi från försörjningssynpunkt inte skulle ha tillfredsställande beredskap vid en avspärrning. Det är klart att jag har ett speciellt intresse för detta då jag är från en skostad, som under åren sett den ena fabriken efter den andra läggas ned. På tio år har ungefär 100 skofabriker försvunnit här i landet. Det här problemet har inte varit främmande för regeringen under hela denna tidsperiod. Importen har fått svälla ut och den svenska skoindustrin har av kända orsaker inte kunnat hävda sig, bl.a. på grund av sitt höga kostnadsläge. Några av de här synpunkterna har ju också statsrådet pekat på i sitt svar. Regeringen har tidigare föreslagit och igångsatt åtgärder inom skoindustrin för att stimulera branschen. Det har gällt strukturstöd på olika sätt till maskininvesteringar och det har varit exportstöd. Men alla vi som intresserar oss för skoindustrin vet att detta inte haft någon påtaglig effekt, utan nedgången har fortsatt. Därför är i dag den svenska kapaciteten i fråga om produktion av läderskor inte tillräcklig. Den kan inte garantera oss en tillräcklig försörjning under en längre tids avspärrning. Jag vill instämma i vad statsrådet säger om att en fortsatt nedgång inte är acceptabel från försörjningssynpunkt. Där delar jag den uppfattning som kommit till uttryck i statsrådets svar; försörjningssynpunkten är utomordentlig viktig. När det gäller åtgärdsprogrammet redovisar statsrådet i svaret att det varit nödvändigt att begränsa importen av läderskor, plastskor och gummistövlar. Jag förstår att detta att införa importbegränsningar är en mycket besvärlig avvägningsfråga. Vi har ju tidigare begränsat importen av gummistövlar från bl.a. Sydkorea, Taiwan och Malaysia. Det var en mycket kraftig nedskärning av importen från Taiwan förra året — om jag inte minns fel från 700 000 till 350 000 par. Det ansågs vara nödvändigt för att den svenska produktionen av gummistövlar skulle kunna fortsätta. När det gäller begränsningsnivåerna och övriga villkor skall ju kommerskollegium senare framlägga förslag. Detta med begränsningar av importen är naturligtvis någonting nytt för svensk handelspolitik. Man kan väl nästan säga att det är en vändpunkt i vår handelspolitik. Kommerskollegium har ju inte varit så tilltalat av detta utan har avstyrkt importbegränsningar. Men det är naturligtvis en avvägningsfråga om sådana importbegränsningar skall kunna medverka till att vi kan behålla en läderskoindustri här i landet. Jag sade i min interpellation, och jag tror att den uppfattningen delas av många, att 1975 kommer att bli ett ödesår för svensk skoindustri och avgörande för om skoindustrin möjligtvis skall kunna hålla näsan över vattnet. En hel del fabriker har det utomordentligt besvärligt. Jag har tagit upp dessa problem vid flerfaldiga tillfällen här i kammaren, bl.a. under 1960-talets mitt då industriminister Wickman var ansvarig för det område som mina frågeställningar berörde. Jag fick inte då någon större förståelse för importbegränsningar. Men det hade såvitt jag kan förstå varit betydligt lättare att under 1960-talet införa sådana begränsningar. Då var vi inte uppbundna av något tullavtal med EG. Nu är det så, enligt vad jag har gjort mig underkunnig om, att ungefär 90 926 av vår läderskoimport kommer från EG och EFTA-området. Vad jag kan beklaga är att 1971 års tekoutredning inte föreslog åtgärder som på ett någorlunda avgörande sätt hade kunnat påverka industrins framtid. Nu blev utdelningen för skoindustrins del skäligen mager. Jag har tidigare sagt att de stödformer som riksdagen antagit över lag har haft ringa eller ingen effekt för skoindustrin. Det är utomordentligt svårt att i dag pumpa liv i en bransch som satts på efterkälken under många år. Men jag vill hävda att statsmakterna har visat ett ringa intresse för skoindustrin, och den har inte heller klarat sig i priskonkurrensen med utlandet. Statsrådet hänvisar i sitt svar till att kommerskollegium skall fastställa ramar för begränsning av skoimporten. Statsrådet hänvisar också till propositionen, och jag fördjupade mig under gårdagskvällen i vad där anförs om åtgärder som skall vidtas för att förbättra läget i den svenska skoindustrin. Ett genomförande av det förslag som överstyrelsen för ekonomiskt försvar lade fram om ett särskilt produktionsbidrag på 10 kr. per par skor liksom förslaget om en generell importtull om 15 "+ på importerade skor skulle, anser givetvis skoindustrin, ha varit mycket betydelsefullt. Men statsrådet har inte velat gå på den linjen. Jag tror för min del att det har varit och är nödvändigt med en sådan form av stöd om man skall klara industrin åtminstone under några år framöver. Genom att överstyrelsens förslag till produktionsstöd fick offentlighet har den svenska skoindustrin fått det rätt besvärligt. importörerna trodde att det skulle bli 15 96 importavgift köpte de självfallet på sig mer skor från utlandet till den här höstsäsongen än normalt. Det har, enligt de uppgifter jag har fått från skoindustrin, påverkat den svenska skoindustrins försäljning. Jag beklagar att statsrådet inte har velat gå med på eu produktionsstöd. Jag tror att det hade varit utomordentligt betydelsefullt. Svensktillverkade läderskor ligger i dag i pris betydligt över importskorna. Prisskill naden rör sig om mellan 20 och 40 kr. paret. Importtull hade varit ett sätt att begränsa importen — branschen tror det bestämt, och den uppfattningen har också överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Jag förutsätter att i förslaget om beredskapsstöd på 66 milj.kr. till försvaret när det gäller beklädnadsområdet även inräknas skor. Sedan är det självfallet bra att man stärker exportsidan med ytterligare sammanlagt 1,6 milj.kr. Exporten har inte varit särskilt framgångsrik för svensk skoindustri, och det är svårt för mig att bedöma huruvida det här ytterligare stödet skall påverka branschen. Vidare skall kreditgarantierna till tekooch skoområdet ökas till 80 milj.kr. Det är alltid bra att det finns möjligheter för industrin att låna pengar, men helt avgörande för skoindustrin är ändå driftkostnadssidan. Ungefär 8 926 av skoindustrins driftkostnader är kapitalkostnader; dessa är alltså inte särskilt stora för skoindustrin. Det är inte där det stora problemet ligger, utan i de lönekostnader och andra kostnader som sammanhänger med en industri som har så många manuella moment som denna. Industriministern säger i propositionen att förutsatt att försörjningsberedskapsstöd av tillräcklig styrka sätts in skall det vara möjligt för industriverket, som skall företa utredningen om en omstrukturering av skoindustrin, att genomföra en sådan i tid. Jag frågar mig bara om man inte har tillräckligt material om skoindustrin, som har varit föremål för så väldigt många utredningar. Industriverket har ju följt skobranschens utveckling under den tid verket funnits till. Jag är mycket tveksam om de här åtgärderna kommer att ha någon avgörande betydelse för skoindustrin, och det är helt klart att man inte med de föreslagna åtgärderna kan klara den kostnadsökning som branschen har fått vidkännas i år. En finansiering och ekonomisering av en industri som har ett högt kostnadsläge kan ju egentligen bara genomföras genom en ökning av volymen, och det är väl tveksamt om de nu föreslagna åtgärderna kommer att medföra en ökad volym för svensk skoindustri. Jag tror inte att man kan klara sig i konkurrensen med importen om inte synnerligen drastiska importbegränsningar genomförs. Men det är väl också tveksamt om man genom effektivitetshöjande åtgärder kan eliminera den stora kostnadsskillnaden mellan svenska och utländska läderskor. Det finns i och för sig effektiva skofabriker i utlandet, t.ex. i Frankrike, men jag tror att vi har en alltför liten hemmamarknad för att göra de mycket kraftiga satsningar som behövs för en upprustning till en motsvarande nivå inom svensk skoindustri. På privat håll finns det väl i dag varken intresse för eller möjligheter att klara detta. Då återstår bara den möjligheten att staten på något sätt går in som medintressent, som man har gjort i tekobranschen. Statsrådet har ju i propositionen redovisat åtgärdsprogrammet, och man kan väl bara konstatera att det är i och för sig värdefulla åtgärder som där föreslås. Jag tror dock inte att de kommer att ha någon avgörande betydelse för skobranschens framtid här i Sverige. Nu hänvisar statsrådet bl.a. till att det finns en kapacitet inom träskotillverkningen, som man skulle kunna förlita sig på vid en avspärrning. Det förefaller naturligtvis föga lockande att vi vid en avspärrning skall få gå i träskor. Sådana är bra på sitt sätt men kanske inte så lämpliga under vinterhalvåret. Jag vill ställa följande fråga till statsrådet: Tror inte statsrådet att det hade varit, på kort sikt åtminstone, värdefullt om man hade infört ett direktstöd i form av ett sådant produktionsstöd som överstyrelsen för ekonomiskt försvar lade fram? Ett annat problem i det här sammanhanget är den del av näringslivet som betjänar skoindustrin. Det har förekommit en hel del nedläggelser inom grossistledet, och inom andra grupper som står i liknande förhållande till skoindustrin är det snart inga företag kvar. Även om det skulle vara tacknämligt att kunna lägga skoindustrin i malpåse fram till en avspärrning, kan man inte räkna med att vi när denna avspärrning kommer har vare sig folk eller kunnande kvar. Därför vill jag säga att jag trots det föreliggande förslaget, om man nu inte snabbt får till stånd en omstrukturering med statlig hjälp, är rädd för att den svenska skoindustrin — som i dag bedömer sitt eget läge mycket pessimistiskt — kanske kommer att försvinna. Från försörjningsberedskapssynpunkt kommer vi då att vara tämligen blouställda.

Herr talman! Jag hoppas att herr Andersson i Örebro inte är representativ för de ledande företagarna inom skobranschen när det gäller synen på dess möjligheter att överleva, för skulle alla inta den hållning av uppgivenhet och dysterhet som herr Andersson ger till känna här i dag, håller jag med honom om att det är meningslöst att göra någonting alls. En industri som inte ser någon framtid för sig lär inte kunna hjälpas på annat sätt än genom att staten helt övertar den. Om det är det herr Andersson avser kanske han skall tala rakt ut på den punkten. Innan jag går in på de olika frågorna vill jag undanröja ett missförstånd som har uppstått och som beror på en oklar formulering i propositionen — det har blivit samma formulering i mitt interpellationssvar. Herr Andersson i Örebro tror på grundval av texten — och det är ganska förståeligt —- att kommerskollegium helt skall bestämma på vilken nivå de här begränsningarna skall ligga.

Därmed har industrin redan nu fått ett besked om på vilken totalnivå importen skall ligga. Sedan kan det väl spillas mycken tid på att fundera över varför man inte från regeringens och riksdagens sida har ingripit tidigare med importbegränsningar. Herr Andersson säger att han var en ivrig talesman för sådana på 1960-talet. Det är mycket möjligt. Men det är knappast troligt att herr Anderssons förmodan, att det då skulle ha varit lättare att införa importbegränsningar än nu, är riktig. Herr Andersson motiverar sin uppfattning med att då var Sverige inte bundet av EG-avtalet. Det gör inte någon större skillnad, eftersom vi dock var anslutna till GATT avtalet. Och det är där den grundläggande frågan uppkommer, nämligen om ett land har rätt att vidta sådana här åtgärder. På 1960-talet kunde ingen rimligtvis hävda det som vi kan hävda i dag, nämligen att regeringen av beredskapsskäl måste ingripa för att skydda den svenska skoindustrin. Då var dess kapacitet långt högre än den är i dag. Vi hade då alltså inte haft någon som helst möjlighet att åberopa försörjningspolitiska skäl för ingripanden av denna typ. Jag tror således inte att historieskrivningen på den punkten är riktig. Sedan låter jag det rinna bort med vattnet vilket intresse statsmakterna må ha visat för skoindustrin. Det har gjorts insatser. Man har försökt motåtgärder. Men grundläggande har varit den frihandelspolitik som på en rad andra områden har givit vårt land betydande vinster. Jag tror man måste se frågan i det sammanhanget.

Skälen till att vi avvisade den linjen var två. För det första: För att vi verkligen skulle uppnå en importbegränsande effekt av importavgiften måste den vara mycket stor, herr Andersson. De 15 96 som överstyrelsen för ekonomiskt försvar föreslog var icke avsedda att egentligen påverka importen, utan dem såg överstyrelsen som en finansieringskälla för det produktionsstöd man föreslog. Detta framgår mycket klart av följande exempel. Genomsnittspriset för vår skoimport från Italien — som är långt ifrån den billigaste importen vi har — är i dag 20 kr. per par skor. En importavgift på 15 26 skulle ha höjt importpriset från 20 till 23 kr. Det genomsnittliga exportpriset för svenska skor är i dag drygt 40 kr., och det måste rimligtvis också avspegla det produktionspris som går ut i den svenska grosshandeln från skoindustrin. Herr Andersson kan inte inbilla mig eller någon annan att en krympning av prisskillnaden från 20 till 17 kr. skulle ha någon egentlig effekt på importen. För det andra: Vi menar att en importbegränsning ger et skydd som kan av industrin klart avläsas. Den ger ett underlag för den mera långsiktiga planeringen och den ger också ett underlag för myndigheternas åtgärder för ytterligare insatser på det här området. Vi vet nu — för en tid framåt — vilket utrymme som står till förfogande för skoindustrin på den svenska marknaden. Herr Andersson säger att han är tveksam, huruvida de vidtagna åtgärderna kommer att leda till att den svenska skoindustrin uppnår en ökad produktionsvolym. Ja, under förutsättning att den svenska konsumtionen av skor fortsätter att öka gör den det. I och med att vi valde importbegränsningslinjen anser vi att tanken på ett allmänt produktionsstöd — ett driftstöd — bör falla, eftersom vad vi nu måste inrikta oss på är, som herr Andersson så riktigt säger, strukturåtgärder som gör denna industri rimligt konkurrenskraftig. Det är den nämligen inte i dag; den kan inte ens konkurrera med skor producerade i Finland. Att i det läget gå in med produktionsstöd har en enda säker effekt: att vi om ett tag får krav på en höjning av subventionen till industrin. Det är det enda säkra resultat som vi kan räkna med. Ett stöd till skoindustrin — vilket vi i och för sig är beredda att lämna via investeringar, via exportfrämjande åtgärder och även i samband med ett strukturprogram — anser vi måste leda till någon annan och mera intressant effekt än bara till krav på ökade subventioner. Skall vi få fram en vettigare struktur inom den här industrin, en vilja till samarbete mellan skoföretagen och bättre företagsledningar — vilket förvisso också behövs i ett antal fall — måste vi så att säga kunna ställa krav på industrin. Det betyder att om industrin vill ha stöd och samarbete får den också lov att prestera något.

Herr talman! Statsrådet anser att det skulle vara beklagligt om jag skulle vara representativ för skobranschen på grund av den pessimism som jag här fört fram. Anledningen till min pessimism är i huvudsak två skrivningar av statens industriverk vid redovisningen av branschens läge. Den är sannerligen inte ljus! Också statsrådet kan finna att det är som jag sagt om han läser innantill — det står på s. 12 i den rapport, som för all del är avgiven redan 1974, närmare bestämt den 24 juni — hurudan utvecklingen har varit. Den andas inte någon optimism. Likadant är det beträffande den rapport som avgavs den 12 juni 1975: den har i stort gew samma pessimistiska bedömning. Jag har dragit mina slutsatser därav, eftersom såvitt jag förstår industriverket har följt branschen så ingående att den bedömning som verket har gjort har varit realistisk — jag har utgått från det. Det är inte heller bara min personliga bedömning, utan det är ju så här i riksdagen att vi måste försöka göra en samlad bedömning av det underlag som står till buds, vilket delvis kommer från de statliga verken. Nu säger statsrådet att det direkta stöd som överstyrelsen har föreslagit anser han inte vara realistiskt, utan en importbegränsning skall ge ett bättre underlag för bedömningen av vilka åtgärder man långsiktigt skall vidta för branschen. Ja, jag hoppas att det nu skall öppna sig sådana möjligheter, för som statsrådet förstår är jag minst sagt intresserad av att branschen skall kunna leva vidare. Jag är självfallet också medveten om att det finns brister på företagsledningssidan inom skobranschen, men trots allt har vi en hel del mycket bra fabriker kvar här i landet som har klarat sig hyggligt. Därför är det min förhoppning att industriverket, som har mycket av kunnande i fråga om skoindustrin och dess problem, på något sätt skall kunna klara av omstruktureringsproblematiken. Jag är naturligtvis angelägen om att vi på ett rimligt sätt kan klara vår försörjningsberedskap. Om det nu skall bli fusioner, ny företagsledning osv. hoppas jag att man syftar till ett bättre genomförande än vi tidigare fått se. Tyvärr har jag en viss erfarenhet från min hemstad; där slog man ihop sju skofabriker, men resultatet blev inte särskilt lyckat. Jag har alltså bara att hoppas på att det här åtgärdsprogrammet skall visa sig vara något så när effektivt. Tyvärr, får jag säga än en gång, är man inte särskilt optimistisk när det gäller skobranschen, och utvecklingen har visat att det har varit berättigat. Men kan industriverket åstadkomma en plan som gör det möjligt att få fram en effektiv skoindustri som enligt statsrådets bedömning bättre svarar mot dagens behov, skall man givetvis vara glad över detta.
Herr talman! Jag vet inte om industriministern också tillhör de auktoriteter som herr Andersson i Örebro lyssnar till.

Förutsatt att försörjningsberedskapsstöd av tillräcklig styrka sätts in anser jag det dock vara möjligt för SIND med dess kunnande i fråga om både skoindustrins problem och omstruktureringsproblematik i allmänhet att genomföra en i tiden koncentrerad insats för skoindustrins strukturella omdaning.

Herr talman! Tidigare läste jag in i stort sett vad industriministern hade sagt i detta avseende. I sak delar jag industriministerns uppfattning när det gäller de rader som finns med i propositionen. Får jag bara än en gång understryka att det är min förhoppning att man genom en koncentrerad insats skall kunna ändra på skoindustrins struktur så att denna industri blir konkurrenskraftig.

13, och anförde: Herr talman! Fru Wiklund har frågat försvarsministern om han anser — Om den svenska att omfattningen av svensk skoproduktion är tillräcklig vid en eventuell skoproduktionen avspärrning. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Om åtgärder för att På fru Wiklunds fråga kan jag svara nej. Kapaciteten hos den svenska = trygga svensk skoindustrin är i dag otillräcklig för att vi skall vara självförsörjande = tekoindustri vid en total avspärrning under längre tid. Det är mot denna bakgrund som regeringen nu har funnit det nödvändigt att begränsa importen i fråga om skor av läder och plast samt gummistövlar.

Herr talman! Jag tackar för svaret. De åtgärder som planeras i stort framgick av svaret till herr Andersson i Örebro. Det är glädjande att det nu tycks komma att hända någonting positivt för svensk skoindustri, även om det är i elfte timmens 59:e minut och det kanske inte är så lätt att avhjälpa försummelserna. Det är glädjande ur två synpunkter — dels ur sysselsättningssynpunkt, då hot om permitteringar finns inom så många branscher, dels ur beredskapssynpunkt. Den svenska produktionen har minskat med två tredjedelar på en tioårsperiod, och importen har sjudubblats på 20 år. Ur beredskapssynpunkt måste detta vara en katastrofal situation. Mot den bakgrunden har också såväl överstyrelsen för ekonomiskt försvar som industriverket slagit larm. Svaret av herr statsrådet var ett klart nej. Men det kan inte vara någon ny situation som har inträffat. Trenden har varit uppenbar under många år, och handelspolitiska skäl kan, som jag ser det, inte få utgöra hinder för att man har en godtagbar försörjningsberedskap på området, därest man kommer i en avspärrningssituation. Sedan kan man diskutera på vilket sätt beredskapsförsörjningens problem skall lösas och vilka åtgärder som är tillräckliga. Viktigt är, som jag ser det, att det inom landet finns en utbildad och kunnig yrkeskår liksom maskiner för läderskotillverkning - men också för beredning av hudar och skinn, ett annat område som är försummat. En förutsättning måste vara att tillverkningen är av en viss storlek.

Herr talman! Herr Carlstein har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att trygga svensk tekoindustri. Jag ber att som svar på frågan få hänvisa till den proposition med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen på beklädnadsområdet m.m. som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen. Med de åtgärder som föreslås där anser jag att rådrum bör kunna skapas för att uppnå en från försörjningsberedskapssynpunkt erforderlig förbättring av beklädnadsindustrins läge.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Frågan är föranledd av en oro som man känner för de tekoanställda och deras sysselsättning. De svenska tekoföretagen går i stor utsträckning på sparlåga. En del har kortat ned arbetsveckan till fyra dagar, andra har förutskickat kraftiga nedskärningar av antalet anställda om inte någon förändring inträffar. Det finns kanske anledning att betona att de svårigheter som den svenska tekoindustrin f. n. brottas med inte är någon alldeles speciellt svensk företeelse. Man får annars lätt det intrycket när man tar del av tidningsdebatten, men så är ju ingalunda fallet. I hela den industriellt utvecklade världen präglas tekoindustrin av överproduktion, fallande priser och avsättningssvårigheter. I England, Holland, Tyskland, Frankrike, USA och Japan har branschen kämpat med mycket stora svårigheter under de senaste åren med företagsnedläggningar, korttidsarbete och starkt försämrad lönsamhet som följd. Svensk tekoindustri hade så sent som 1974 ett förhållandevis bra år. Den kraftiga förändring till det sämre som inträffat under 1975 har naturligtvis flera orsaker, men enligt mitt förmenande är den helt avgörande anledningen försämringen på världsmarknaden. Vi har tillämpat en mycket liberal importpolitik, vilket medfört att den svenska marknaden i allt högre grad tillgodosetts genom importerade beklädnadsvaror. Sverige med sin höga levnadsstandard och konsumtionsutveckling utgör en lockande marknad, och i ett läge, där avsättningssvårigheterna på andra håll blivit besvärligare och besvärligare, får vi alltmer av import här. För svensk tekoindustri betyder detta en mer och mer krympande hemmamarknad och en allt kärvare exportmarknad, och vi har hamnat i ett läge där åtgärder kan motiveras ur bl.a. beredskapssynpunkt. Handelsministern har nu i propositionen 1975/76:57 föreslagit en rad åtgärder. Det är naturligtvis svårt att vid en hastig genomläsning få en bestämd uppfattning om detta, men jag hoppas att det licenstvång som skall gälla från den 1 januari 1976 kommer att ha en uppdämmande effekt på importökningen. Jag tror det är helt nödvändigt att man kan åstadkomma en sådan effekt ifall man skall kunna klara sysselsättningen inom en fortsatt svensk tekoindustri. ö Jag saknar en bit i propositionen och det är prissättningen på teko produkter, som handelsministern tidigare uppmärksammat och som jag Nr 10 tror att man i fortsättningen också måste se på. Tisdagen den
Herr talman! Det sista herr Carlstein frågade om kanske jag får beskriva Om tryggande av på det sättet, att det pågår f. n. överläggningar mellan statens prisoch sysselsättningen för kartellnämnd och Textilhandlareförbundet när det gäller tekniken för = utbildade lärare påläggen i den svenska textilhandeln. I samband med detta uppmärksammas naturligtvis frågan om huruvida en omläggning av påläggstekniken skulle kunna förbättra läget för svensk konfektionsindustri. Det finns en principöverenskommelse mellan nämnden och textilhandeln om efter vilka allmänna riktlinjer man skall bedriva de här diskussionerna, och vi får alltså avvakta resultaten. Jag vill i dag inte ta ställning till exakt vilka effekter vi tror att vi kan uppnå genom detta och därmed inte heller till om ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga. Jag kan väl tillägga, för fullständighetens skull, att en liknande operation pågår när det gäller skohandeln. Där har man tillsatt en arbetsgrupp som är gemensam för skohandeln och statens prisoch kartellnämnd just för att diskutera tekniken för påläggen.
Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för det här tillägget. Jag tror det är utomordentligt viktigt att man ser över dessa frågor. Det är uppenbart att de procentpåslag som nu görs i detaljhandelsledet gynnar den billigare importen och försvårar för de svenska beklädnadsvarorna att nå ut till allmänheten. Systemet gör att vi får allt svårare att placera svenska tekoprodukter inom landet.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga sysselsättningen för utbildade lärare. Situationen på lärararbetsmarknaden har under de senaste åren uppmärksammats av olika myndigheter. Inför de iakttagelser som gjorts om ökade anställningssvårigheter för utbildade lärare har också utbildningen av klassoch ämneslärare kraftigt minskats. Den viktigaste åtgärden för att förhindra att ett betydande överskott av lärare uppstår är att begränsa utbildningskapaciteten. I utbildningsdepartementet pågår överväganden om dimensioneringen av klassoch ämneslärarutbildningarna mot bakgrund av ett nyligen avgivet förslag från en inom kanslihuset tillkallad arbetsgrupp för vissa lärarhögskolefrågor. Förslag till lärarutbildningens 97 dimensionering kommer närmast att läggas fram i 1976 års budgetproposition. Låt mig i detta sammanhang understryka att de tidigare larmrapporterna om ett väntat kraftigt överskott av klassoch ämneslärare inte har slagit in. Arbetsmarknadsstyrelsens senaste statistik visar på ett överskott av utbildade lärare inom vissa områden. Någon större förändring av arbetsmarknadsläget inom skolväsendet synes emellertid inte ha inträffat mellan hösten 1974 och hösten 1975. Man bör också observera att ett relativt stort antal av de till arbetsförmedlingen anmälda lärarna är lokalt bundna, vilket gör det svårt eller omöjligt för dem att ta arbete i kommuner med behov av utbildade lärare, även om ett sådant kan erbjudas dem. För att underlätta arbetsmarknadsläget för lärare har regeringen, förutom att minska utbildningskapaciteten under en följd av år, vidtagit en rad åtgärder. Så t.ex. har för innevarande budgetår medel anvisats för utbildning av 60 lågstadielärare till förskollärare. Förändringarna i lärarutbildningens praktikdel har också inneburit ett ökat lärarbehov. Vidare vill jag framhålla att medel under anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet ursprungligen ingick i regeringens sysselsättningsproposition hösten 1973. Inom detta anslag används ca 20 milj.kr. för att utöka den undervisande personalen i grundoch gymnasieskolan. Regeringen prövar f.n. frågan om en höjning av detta anslag, vilket kommer att behandlas i tilläggsbudget. Jag vill också framhålla att skolöverstyrelsen med uppmärksamhet följer utvecklingen på lärararbetsmarknaden bl.a. genom en särskild arbetsgrupp bestående av företrädare för både myndigheter och berörda personalorganisationer.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Hjelm-Wallén för det utförliga svaret på min fråga. Vi är alla ense om att prognosarbetet måste förbättras. Jag har också år efter år här i riksdagen begärt att åtgärder skulle vidtas för att förbättra prognosverksamheten på arbetsmarknadens område, lärarbehovet då givetvis inbegripet, och jag hälsar med tillfredsställelse att både skolöverstyrelsen och statistiska centralbyrån nu har begärt resurser för en effektiv prognosverksamhet på lärarområdet. Det är ett steg i rätt riktning, och jag tar för givet att regeringen ställer sig positiv till de framställningarna. Detta hjälper emellertid inte de lärare som i dag är arbetslösa eller utan en någorlunda fast anställning. Även om det är riktigt som fru statsrådet säger, att larmrapporterna inte till alla delar har slagit in, så vet vi ändå att mellan 1700 och 1 800 lärare — närmare bestämt 1 763 —- var utan anställning vid höstterminens början. Visserligen var 1 341 av dem lokalt bundna, men faktum kvarstår ju ändå att många var arbetslösa. ningen för redan utbildade lärare. Ja, där finns det flera möjligheter. Nr 10 Jag noterade med tillfredsställelse de möjligheter som fru statsrådet här angav, av vilka vissa är mycket flexibla och kan utnyttjas i större eller mindre utsträckning. Detta gäller omskolning av lärare, utbildning av småskollärare till förskollärare eller speciallärare, för att här bara nämna — Om ökat bidrag till några exempel. Det gäller också fortbildning av lärare på terminstid — = lärlingsutbildningen en åtgärd som inte endast bör betraktas som en tillfällig företeelse utan — inom hantverksyrsom bör finnas med i fortsatta planeringsarbetet. Vi hör ibland lärare = kena klaga över att de fått sin utbildning för en annan skola än den där de har att undervisa. De känner därför ett mycket starkt behov av fortbildning. Jag tror att det är angeläget att tillfredsställa det behovet. En annan sådan åtgärd är att i större utsträckning inrätta tjänster som reservvikarier. Åter en annan utgör omskolning till tjänster inom bristområden. Vad som däremot bör undvikas är att välja lösningar som innebär att man flyttar arbetslösheten från en lärargrupp till en annan, t.ex. från lärarhögskolornas lärare till ungdomsskolans. Det bör vara möjligt att undvika sådana lösningar, t.ex. genom en kraftfull satsning på fortbildning under terminstid. Jag tackar ännu en gång för svaret.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag är beredd att stimulera lärlingsutbildningen inom hantverksyrkena genom en höjning av bidragen. Frågan om storleken av de statliga bidragen till olika former av utbildning är f. n. föremål för beredning och kommer i sedvanlig ordning att behandlas i 1976 års budgetproposition.
Det statliga trafikföretaget GDG har dragit in erbjudanden om rabatt för vissa resandekategorier. Sålunda har studeranderabatten slopats liksom rätten att på GDG:s trafiknät använda SJ:s rabattkort. Mot denna bakgrund ställs följande fråga: Ärstatsrådet beredd att stimulera lärlingsutbildningen inom hantverksyrkena genom en höjning av bidragen?

Herr talman! Jag ber att få tacka även för det svaret, även om det inte var utförligt. Flera hantverksyrken har allvarlig brist på folk, trots den omfattande arbetslöshet som redovisas av länsarbetsnämnderna. Det finns därför all anledning att vidta åtgärder i syfte att förbättra rekryteringen till dessa yrken, där medelåldern också är hög. Sänkningen av pensionsåldern kommer ytterligare att förstora det här problemet. Det är därför i högsta grad angeläget att vidta åtgärder som tryggar tillgången på kunniga yrkesmän inom dessa yrken. Men det är också angeläget att lösa detta problem med hänsyn till de många arbetslösa. 99 Det finns olika vägar att gå för att uppnå detta. Jag har visat på en åtgärd som jag tror snabbt skulle leda till resultat. Visserligen byggs de praktiska utbildningsmöjligheterna ut även inom gymnasieskolan och inom arbetsmarknadsstyrelsens omskolningsoch skolverksamhet. Där finns f.ö. samordningsproblem med betydande räckvidd, men till dem får vi återkomma i ett annat sammanhang. Vad det nu gäller är lärlingsutbildningen hos hantverksmästare, vilken är ett viktigt och värdefullt komplement till den mera skolmässiga utbildning som jag tidigare nämnde. Dels finns det yrken där det inte är motiverat med skolmässig utbildning, dels passar lärlingsutbildning bättre i vissa yrken och för vissa elever — det sista får man inte glömma. Det är därför angeläget att se till att denna utbildningsväg verkligen utnyttjas och görs attraktiv och att man skapar sådana förutsättningar för den att den verkligen fungerar. Högre lärlingsbidrag vore en viktig åtgärd för att nå det angivna syftet. Bidraget har sedan 1971/72 stått kvar vid 2150 kr. per år, under det att utbildningen inom gymnasieskolan kostar i genomsnitt 6 100 kr. per år och elev, och då är detta bara personalkostnaderna. Räknar man dessutom in lokaloch inventariekostnaderna rör det sig om ca 12 000 kr. per elev. Jag frågar mig då varför man skall vara så njugg när det gäller bidraget till lärlingsutbildningen. Jag hoppas att man skall ägna detta problem intresse och försöka åstadkomma högre bidrag som motiverar en utbyggnad av verksamheten på detta område.
Herr talman! Jag är inte nu beredd att diskutera sådana frågor som kommer att tas upp i budgetpropositionen. Eftersom herr Westberg i Ljusdal nämnde att den här frågan är viktig för den arbetslösa ungdomen vill jag emellertid påpeka att regeringen just i vetskap om att arbetslösheten bland ungdomen är stor satsar kraftigt på den gruppen i höstens sysselsättningspaket.
Herr talman! Det är utomordentligt värdefullt att det sker en sådan satsning, och när det gäller lärlingsutbildningen i hantverksyrkena tror jag att det finns en möjlighet som bör utnyttjas inte minst med hänsyn till att denna utbildning passar en del elever särskilt väl och att det för vissa hantverksyrken inte finns någon annan utbildningsväg. Man bör därför enligt min mening satsa på denna utbildning på ett helt annat sätt än vad man har gjort hittills.

Herr talman!

Herr Stridsman har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han anser det vara acceptebelt och realistiskt att avveckla klasslärarutbildningen i Luleå fr.o.m. läsåret 1976/77. Fröken Hörlén har frågat mig om jag är beredd att låta den nuvarande lärarutbildningsorganisationen bestå i avvaktan på att 1974 års lärarutbildningsutredning skall lägga fram sina förslag. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen av herr Larsson i Staffanstorp och frågan av herr Stridsman. Jag avser att besvara interpellationen och frågorna i ett sammanhang. I 1975 års budgetproposition förklarade jag att jag ämnade föreslå regeringen att en arbetsgrupp skulle tillkallas med uppgift att se över lärarutbildningens organisation och därvid också belysa konsekvenserna av nedläggning av lärarhögskolor. Arbetsgruppens förslag skulle föreligga i så god tid att det kunde beaktas i 1975 års budgetarbete. Riksdagen hade inget att invända på denna punkt. Arbetsgruppen tillkallades den 13 januari 1975. Arbetsgruppens rapport avlämnades den 5 september 1975. Remisstiden för ingivande av synpunkter på gruppens rapport utgick den 15 oktober 1975. Rapporten och remissyttrandena studeras nu inom utbildningsdepartementet. Bland remissinstanserna ingår 1974 års lärarutbildningsutredning. Avsikten är att förslag till lärarutbildningens dimensionering och lokalisering i sedvanlig ordning skall framläggas i 1976 års budgetproposition.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Hjelm-Wallén för svaret på min interpellation från den 17 oktober. Svaret kom snabbt men var kanske därför i tunnaste laget. Jag förstår att departementet ännu inte har hunnit gå igenom remissvaren. Jag har sett några av dem. De har varit mycket kritiska mot arbetsgruppens förslag. Det enda försök till svar som statsrådet egentligen gör är att hon säger att förslag till lärarutbildningens dimensionering och lokalisering skall framläggas i vanlig ordning, dvs. i budgetpropositionen. Det kan givetvis ge rum för ett ställningstagande i ett senare skede med anledning av vad remissvaren har givit vid handen. I så fall tror jag faktiskt att ställningstagandet blir annorlunda än vad arbetsgruppen har föreslagit. Det var egentligen rätt intressant att lyssna till statsrådets svar på frågan av Olle Westberg i Ljusdal. Statsrådet sade att de tidigare larmrapporterna om ett överskott av lärare inte hade slagit in. Vidare nämnde statsrådet att man skulle kunna öka lärartätheten genom att använda anslaget till särskilda stödåtgärder på skolområdet, en upplysning som jag också noterar med stor tillfredsställelse, eftersom vi från centerhåll i våras föreslog ytterligare 20 milj.kr. till särskilda stödåtgärder på skolområdet. Jag måste emellertid säga, herr talman, att det är ägnat att förvåna hur litet arbetsgruppen i sitt dimensioneringsförslag tagit hänsyn till det betänkande från utbildningsutskottet som förelåg i våras och som riksdagen enhälligt antog. Jag har även i min interpellation åberopat detta utskottsbetänkande. Utskottet, som tvivlade starkt på riktigheten av för drastiska nedskärningar i lärarutbildningens dimensionering, gjorde i våras självt en förfrågan hos länsskolnämnderna. Det visade sig då att vid den tidpunkten fanns inte det omtalade läraröverskottet inom något av de aktuella distrikten. Jag vill, herr talman, citera något ur utskottsbetänkandet, eftersom jag tycker att det bör vara med i denna debatt: ”Mot bakgrund av det anförda skulle utskottet egentligen helst se att antalet intagningsplatser vid lärarhögskolorna ej nu sänktes så drastiskt. Med hänsyn till att planeringen för läsåret 1975 76 än som förutsatts i propositionen. Utskottet anser emellertid att medel bör få disponeras för ytterligare 48 platser för lågstadielärarutbildning. Utskottet förutsätter samtidigt att den i propositionen aviserade arbetsgruppen för lärarhögskolefrågor för de därnäst följande budgetåren allvarligt överväger problem som är förenade med drastiska förändringar i intagningskapacitet och därvid bl.a. beaktar vad utskottet ovan anfört. Vidare anser utskottet att eventuella förslag om ändring av nuvarande lärarhögskoleorganisation —- om vilken riksdagen fattat beslut år 1967 — bör läggas fram först efter hörande av 1974 års lärarutbildningsutredning . Riksdagen bör som sin mening ge utskottets uppfattning till känna för regeringen.” Nu säger statsrådet att LUT tillhör remissinstanserna. Ja, givetvis. Men jag tror faktiskt att utskottet avsåg att förslaget borde bli föremål för ingående överläggningar mellan utredning och arbetsgrupp. Anser inte statsrådet att så borde ha varit fallet, innan man föreslagit en så långt gående koncentration av lärarutbildningen som i det föreliggande förslaget? Givetvis är det svårt att ställa prognoser. Det är omvittnat av många. Inte minst är det svårt på detta område. Dels kommer kravet om ökad lärartäthet med allt större styrka, dels duger som bekant den lärarutbildade även till andra uppgifter på arbetsmarknaden. Måhända är det sistnämnda en av anledningarna till att man i Malmöhus län, som i allmänhet betraktats som ett område med överskott på lärarkrafter, inte kan få vikariat tillsatta med behöriga lärare på exempelvis lågoch mellanstadiet. Det har på sina håll sagts att förslaget om nedläggning av utbildningen är ett dråpslag för vissa orter. Det är en fråga som jag tror att talare från olika håll efter mig kommer att ta upp. Vad jag här särskilt skulle vilja beröra är innebörden i proposition nr 1975:9 om reformering av högskolan. Det talas där om en breddning av utbildningsmöjligheterna. Ett väsentligt förslag i propositionen var att planeringen av inriktningen och utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen skulle ske under inflytande av de regionala och lokala högskolemyndigheterna. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: Är arbetsgruppens förslag om nedläggning av lärarutbildningen på de tidigare nämnda orterna i linje med den högskoleplanering riksdagen antog i våras? Innebär inte den föreslagna nedläggningen av lärarutbildningen att de berörda regionernas organisationskommittéer föregrips i planering av högskoleutbildningen inom regionen? Organisationskommittéerna har som bekant fått sina direktiv av regeringen så sent som i våras. Har inte arbetsgruppen låsts av den nuvarande organisationen och uppbyggnaden av lärarutbildningen, har man inte rusat i väg utan att ta hänsyn till fakta kring den nya högskolan? Anser verkligen statsrådet att detta är välbetänkt? Det finns nu en fungerande lärarutbildningsorganisation, och jag skulle vilja fråga om inte den skulle kunna fortsätta som f. n. och arbetsgruppens förslag få prövas och övervägas av både LUT och resp. organisationskommitté. Jag vill säga, herr talman, att det vore välgörande om statsrådet ville ge besked, särskilt på den sista punkten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är densamma som herr Larssons i Staffanstorp, nämligen förslaget att avveckla viss klasslärarutbildning. Det svar som statsrådet Hjelm-Wallén lämnat ger inget besked om det kan anses vara acceptabelt och realistiskt att avveckla klasslärarutbildningen i Luleå. Jag beklagar att så är fallet. De förhållanden vi har i Norrbotten är särartade i jämförelse med för hållandena i landet i övrigt. Norrbotten omfattar mer än en fjärdedel av landets yta. Vi har dessutom en speciell språksituation. Om lärarhögskolan i Luleå läggs ned innebär det att elever från bl.a. Malmfälten och Tornedalen tvingas åka ända ned till Gävle eller Stockholm för att få sin lärarutbildning. Detta skulle vara en orimlighet. Arbetsgruppens förslag om en avveckling av lärarhögskolan i Luleå är orealistiskt och saknar helt kontakt med den verklighet vi har. Jag beklagar än en gång att statsrådet inte ens med en liten antydan i svaret gett uttryck för de svårigheter vi skulle råka ut för i Norrbotten om klasslärarutbildningen avvecklades i Luleå. Frånvaron av en lärarhögskola i Norrbotten skulle starkt försvåra möjligheterna att besätta lediga platser i länet. Detta har inte beaktats alls i utredningen och just därför måste vi få behålla klasslärarutbildningen i Luleå. För att ytterligare belysa länets samhörighet med klasslärarutbildningen i Luleå kan nämnas att inte mindre än 84 96 av de förstahandssökande vid höstterminen 1975 var från Norrbotten. I Norrbotten har vi också ett omfattande samarbete över gränserna med Finland och Norge. Om klasslärarutbildningen i Luleå läggs ned kommer Norrbotten att vara det enda område inom Nordkalotten som saknar lärarhögskola. Det skulle vara en beklaglig utveckling om vi samtidigt som vi regionalt på olika områden försöker utveckla samhörigheten på Nordkalotten skulle få uppleva hur detta arbete centralt raseras på grund av en avveckling av klasslärarutbildningen. Detta får bara inte ske. Statsrådet säger i svaret att arbetsgruppen inte bara fått till uppgift att se över lärarutbildningens organisation utan också att bevisa konsekvenserna av nedläggning av lärarhögskolan. Nu frågar jag statsrådet: Har arbetsgruppen i sin belysning av nedläggningskonsekvenserna berört de speciella svårigheter vi skulle bli utsatta för i Norrbotten? Dessutom: Vad har statsrådet själv för uppfattning om nedläggningskonsekvenserna i Norrbotten med ledning av arbetsgruppens belysning?

Herr talman! När den arbetsgrupp inom kanslihuset som ägnat sig åt lärarutbildningsfrågor i början av september lade fram sitt förslag att både klasslärarutbildningen och ämneslärarutbildningen i Växjö skall dras in väckte det förstämning och förvåning i orten. Det finns ingen anledning att tro annat än att förhållandet var likartat på de andra fem orterna där hot om nedläggning av motsvarande utbildning blev känt. Det har väl för all del talats om ett läraröverskott under år framöver, men att nedskärningen av utbildningen på detta område skulle ta sig sådana drastiska uttryck var oss fjärran. Jag vill inte påstå att jag i alla delar satt mig in i detta avsnitt av vårt utbildningsväsende. Så mycket har jag dock klart för mig — och det kan jag väl säga utan att framstå som speciell lokalpatriot för Växjös vidkommande — som att arbetsgruppens förslag är minst sagt förbryllande. Från flera håll har bl.a. talats om den osäkerhet som vidlåder de prognoser som arbetsgruppen haft som mall när den gjort upp sitt förslag. Så sent som i våras framförde utbildningsutskottet i sitt betänkande tveksamhet om prognosens tillförlitlighet. Interpellanten Thorsten Larsson i Staffanstorp har bl.a. anfört det i sin interpellation. Utskottet anförde att en prognos endast kan klarlägga en tendens och att man därför inte kan förvänta sig att prognossiffrorna ger uppgift om det exakta behovet. Fru statsrådet Hjelm-Wallén säger också i sitt svar att det alarmerande läraröverskott som det talats om tidigare inte är så farligt i dag. Utskottet påtalade också att det läraröverskott som kunnat konstateras inte har inneburit full täckning av lärarbehovet i hela landet. Det förhåller sig nämligen så att främst de arbetslösa lärarnas lokala bundenhet har medfört lärarbrist på många orter. Det är inte ovanligt att man tvingats anställa icke behöriga vikarier, vilket som regel knappast är att föredra. Därför underströk utskottet att en viss överutbildningskapacitet är motiverad. Arbetsgruppens lärarbehovsbedömning tycks inte heller ha påverkats av senare års riksdagsbeslut om exempelvis föräldrapenning under längre tid, om rörlig pensionsålder och om särskilda åtgärder på skolområdet som innebär en ökad lärartäthet. Arbetsgruppen framhåller att de föreslagna åtgärderna kommer att få stor betydelse ur ekonomisk synpunkt. Det kan tyckas vara obestridligt att så skulle bli fallet när utbildningskapaciteten dras ned. Men synar man problemen närmare skall man finna att ett sådant resonemang inte är helt relevant. En del besparingar är gjorda på grund av redan genomförda nedskärningar av intagningen. Vidare har man löner till övertalig ordinarie lärarpersonal, sysselsatt med andra uppgifter, eller kostnader för förtidspensioner. I stället för besparingar kan ordet kostnadsförändringar vara mer täckande. Vad som också förbryllar är att utredningen föreslår en organisatorisk förändring av lärarhögskoleorganisationen innan lärarutbildningsutredningen, den s.k. LUT 74, har lagt fram sitt betänkande. Jag vill inte närmare gå in på det, eftersom interpellanterna har redogjort för vad denna utredning skall syssla med. Det framstår klart att det är alldeles fel att — innan denna utredning är färdig — vidtaga några drastiska åtgärder när det gäller dimensionering och förändring av lärarutbildningen. Växjö skall få behålla förskollärarutbildningen. Men skulle man om några år komma fram till att denna utbildning skall integreras med annan utbildning, såsom lågoch mellanstadielärarutbildning — ja, då måste en ny organisationsförändring ske. Sådana kastningar i utbildningspolitiken är inte till gagn för någon. LUT har bl.a. fått i uppgift att syna just integreringen av olika utbildningsvägar, och man har tänkt sig att förskollärarutbildning skall kunna integreras med lågstadieoch mellanstadielärarutbildning, exempelvis. Att framställa prognoser inom utbildningsväsendet tillhör den svåra problematiken. Särskilt lärarutbildningens historia i detta land kan väl betecknas som något av én bergoch dalbana. Vad som varit sanning det ena decenniet har decenniet efter bedömts som i hög grad diskutabelt, ja, helt enkelt felaktigt. Med detta för ögonen bör vi verkligen lägga oss vinn om att den ena handen vet vad den andra gör. Stick i stäv mot U 68, där decentralisering förespråkas, föreslår arbetsgruppen en centralisering av ämneslärarutbildningen. Den utbildning vi på detta område har i Växjö sorterar under lärarhögskolan i Malmö. Filialen inrättades 1967 när bristen på ämneslärare var stor. Det går inte att bestrida. Och ett faktum är att överskottet av denna kategori lärare finns i de stora städerna —- i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö Lund. Det vore ju därför mera logiskt att de små enheterna i landsorten behölls utan att läraröverskottet i storstäderna ökar. Enligt inhämtad uppgift förhåller det sig så att ämneslärare som utbildas i landsorten också tar arbete i dessa regioner, där det för resten i dag fattas behöriga ämneslärare, speciellt adjunktskompetenta. Jag har varit i kontakt med lärare som bedriver denna ämneslärarutbildning. Man pekar på den personliga kontakt som råder mellan handledare och kandidater och mellan kandidaterna. Den lilla enheten skapar en stimulerande atmosfär, och man drunknar inte i mängden, vilket däremot kan vara fallet vid de stora lärarhögskolorna. Detta konstaterande borde ju snarare medverka till att man ökade denna utbildning i landsorten än att man gjorde tvärtom. Men vad som är kanske allra mest illavarslande med den här avlövningen av utbildningsmöjligheter i Växjö enligt arbetsgruppens förslag är ju, att den befintliga universitetsfilialen kommer i en egendomlig dager som helt strider mot intentionerna en gång hos riksdag och regering. När utbildningsministern Bertil Zachrisson besökte Växjö hösten 1974 ansåg han sig kunna utlova, att universitetsfilialorterna i den nya högskoleorganisationen skulle komma i fråga i första hand med största möjliga utbud av olika utbildningar, däribland självfallet som en tungt vägande beståndsdel klasslärarutbildning. Häremot kontrasterar departementsgruppens förslag flagrant. Härtill kommer, att även den nuvarande universitetsfilialens utbildningsutbud minskar på den ekonomisk-administrativa sektorn. Vi skulle hamna i den besynnerliga situationen att mellan en förskollärarutbildning utan vidare anknytning och den akademiska utbildningen finns ingenting. Det finns ingen som helst motivering för en sådan diskriminering av Växjö. Vi vill än en gång peka på de speciella möjligheter till integration mellan institutionerna vid lärarhögskolorna och universitetsfilialen som just situationen i Växjö och t.ex. Karlstad erbjuder och som på sikt kan växa fram även vid andra högskoleenheter. Det är viktigt att påpeka, att institutionen i pedagogik vid den nuvarande universitetsfilialen är en resurs, som får sin naturliga användning bl.a. i ett nära samarbete med praktisk lärarutbildning på olika linjer. Det måste följaktligen även från denna utgångspunkt anses ytterst all varligt att, såsom föreslagits, beröva högskolan i Växjö såväl klasslärar utbildning som praktisk ämneslärarutbildning. I ett sådant läge blir allt tal om integration mellan linjerna totalt meningslöst. Herr talman! Universitetskanslersämbetet har skarpt kritiserat arbetsgruppens förslag och bl.a. sagt följande: ”En huvudtanke i den förestående högskolereformen är som bekant att regionala och lokala högskolemyndigheter skall få stort inflytande. Då kan inte hela planeringen föregripas av ett beslut om nedläggning av just lärarutbildning.” Det låter klokt och bör vara ett rättesnöre för såväl kanslihus som beslutsfattare i detta hus. Detta innebär från min sida också en förlitan till statsrådet fru Hjelm-Wallén.

Herr talman! Man har här uttryckt farhågor för att lärarutbildningen skulle åka bergoch dalbana. När vi genomförde den stora skolreformen på 1960-talet, fick lärarutbildningen en dimension som det var lätt att se var alltför stor om man tog hänsyn till det egentliga behovet inom skolan. Men vid den tidpunkten hade vi en betydande övergång från läraryrket till andra yrken, och det var för att täcka den avgången som den här kostymen gjordes så stor som den kom att bli. Sedan visade det sig att avgångarna blev färre än beräknat på grund av den ändrade situationen på arbetsmarknaden. Akademikeröverskottet t.ex. kom ju att betyda mycket i det sammanhanget. Detta visar att det är mycket svårt att ställa prognoser. Det är att emellertid att hoppas att den ökade satsning som skolöverstyrelsen och statistiska centralbyrån nu vill göra skall ge resultat och att vi i fortsättningen på ett bättre sätt skall kunna bedöma lärarbehovet. Även om den fråga som jag tidigare har diskuterat med statsrådet Hjelm-Wallén gällde de arbetslösa lärarna — de ställdes i fokus i det sammanhanget — så får min fråga inte betyda att utbildningskapaciteten utan vidare skall betecknas såsom alltför hög. Jag delar den uppfattning, som har framförts här under diskussionen i samband med interpellationssvaret, att man bör skynda långsamt vid sådana här förändringar och inte utan vidare krympa lärarutbildningen alltför mycket. Det finns, som jag nämnde tidigare, behov på lärarområdet som ger utrymme för ett större antal lärare än vad det egentliga arbetsmarknadsbehovet anger, och det var det jag här med några ord ville understryka. Dit hör, som jag också nämnde tidigare, fortbildningsbehovet, som jag anser vara utomordentligt stort och där det är mycket angeläget att man gör en ordentlig satsning. Det inverkar givetvis på lärarbehovet. Det har sagts här tidigare. Ett annat behov är utökningen av den undervisande personalen i grundoch gymnasieskolan, som har visat sig möjlig att genomföra tack vare det särskilda bidraget som har utgått de senaste åren och som statsrådet tidigare talade om. Jag tror det är utomordentligt viktigt och angeläget med en sådan ökning av lärartätheten som vi talat så mycket om, dvs. mindre klasser och mindre läraravdelningar. Jag anser att det är en utomordentligt angelägen reform, och jag tror det är viktigt att gå vidare på den väg man här slagit in på. Gör man det kommer det givetvis att påverka lärarbehovet i inte obetydlig grad. Detta gör att man kanske bör gå fram litet försiktigare när man nu står i begrepp att krympa lärarutbildningen. Det innebär inte att jag tar tillbaka något av vad jag tidigare sagt, nämligen att det gäller att se till att de utbildade lärarna får anställning. Det är ju också utomordentligt viktigt. Vad det här gäller är att följa utvecklingen mycket nära och mycket noga. Jag hoppas att detta kommer att ske, och det är med verklig tillfredsställelse som jag noterar det intresse som statsrådet Hjelm-Wallén visar för de här frågorna.